Herr talman! Kära kolleger, åhörare och eventuella TV-tittare! Vi liberaler har en vision. Vi har en vision om ett annorlunda Sverige, där idéerna sprudlar, alla kommer till sin rätt och alla har en chans. Det är ett Sverige med tillväxtkraft. Den viktigaste utmaningen är därför att knäcka massarbetslösheten - människor skall kunna komma i arbete och kunna försörja sig själva och sin familj genom anställning eller som företagare och då betala skatt. Vi behöver den skatten för att finansiera alla gemensamma åtaganden. Dagis, äldreomsorg, sjukvård, skola och högre utbildning är inte tärande, utan det är nödvändiga förutsättningar både för ett starkt näringsliv och för en bra vardag för de allra flesta av oss. Jag skulle nu vilja svara på Göran Perssons fråga, men han var visst inte intresserad av att höra det svaret. Jag kan försäkra att Folkpartiet liberalerna inte delar den vision om ett framtida avskaffande av den offentliga sektorn som Moderaterna har. Jag vill hänvisa till vad Anne Wibble sade i inledningen av sitt anförande. Hon sade att för oss är välfärdspolitiken inte ett skällsord utan ett instrument i anständighetens och den mänskliga växtens tjänst. Herr talman! Däremot kan inte politiken och politikerna skapa jobben och företagen. Det kan bara alla enskilda människor som har idéer, kunskaper och entreprenörsanda göra. Vi kan skapa bra förutsättningar. Skattepolitikens inriktning och utformning är en viktig del. Folkpartiet anser att skattepolitiken måste inriktas på en satsning på nyföretagande. Fler företagare ger fler företag som ger fler jobb. Beskattningen måste vara utformad på ett sådant sätt att den inte upplevs som en hämsko. På den långa listan över regeringens skattehöjningar finns en skattesänkning - på mat. Även om det kan verka så i juletid, är det för oss liberaler ändå uppenbart att vi inte kan äta oss ur den här krisen. Skattesänkningarna måste läggas på andra områden. Vi vill t.ex. ta bort den höjda marginalskatten som med nyspråk kallas värnskatt. Den är dålig och innebär ett avsteg från en grundläggande princip i skatteöverenskommelsen. Vi vill avskaffa dubbelbeskattningen på aktieutdelning och förenkla beskattningen för fåmansaktiebolag, enskilda firmor och handelsbolag. Vi vill ha ett bättre system för riskkapitalavdrag och vettiga regler för momsredovisning. Vi vill således ha en företagsbeskattning som gör att fler väljer att starta och driva företag så att det blir lättare att driva de här företagen och att expandera samt att riskkapitalförsörjningen förbättras. Fru talman! Även på andra områden finns det en del att säga. Jag tycker att det är skräp att ett förslag till skärpt, rörlig beskattning av förmånsbilar inte har kommit ännu. Finansministern har i förra veckan här i kammaren lovat att ett förslag skall komma till våren. Jag hoppas att det är ett ja som betyder ja. För säkerhets skull kommer vi att yrka på en direkt beställning. Systemet med schablonbeskattning av rena förmånsbilar står i dålig samklang med de grundläggande principerna för inkomstbeskattning. Det är dåligt för statskassan. Det är ett system som nästan enbart gynnar högavlönade män i storstäderna, och det är dåligt för miljön. En ambitiös miljöpolitik är en viktig del i en politik för uthållig utveckling. Genom EU-medlemskapet har vi nu en verklig möjlighet att på internationell nivå driva de gränsöverskridande miljöfrågorna, dit koldioxidutsläppen verkligen hör. Regeringen har hittills varit dålig på att ta vara på denna möjlighet. Det går inte att mycket kraftigt, ensidigt höja den svenska koldioxidskatten. Det skulle bara leda till att verksamheten flyttar utomlands, att jobben försvinner men att utsläppen består. Vi anser fortfarande att det finns utrymme för en svensk höjning. Därför står vi i Folkpartiet bakom propositionens höjning av koldioxidskatten. Vi tycker att det borde ha varit ett led i en mer regelrätt skatteväxling. Vi föreslår en sänkning av arbetsgivaravgifterna i tjänstesektorn. Fru talman! Världens mest jämställda regering har lyckats släppa ifrån sig en tillväxtproposition som nästan helt bortser från att ett jämställt samhälle är ett bättre samhälle. Världens mest jämställda regering har missat all den inneboende kraft och den enorma potential som Sveriges kvinnor har. Det är bedrövligt, men inte helt oväntat. Regeringens jämställdhetspolitik har hittills bedrivits på temat mycket snack och litet handling. Det plötsliga borttagandet av barntillägget i svux och svuxa är kanske ett mycket övertydligt exempel på det. Just den här propositionen slutbearbetades i samband med den s.k. Sahlinaffären och med en lamslagen jämställdhetssektion i regeringen. Tydligen fanns inget jämställdhetsperspektiv med i grundarbetet. Den jämställdhetspolitiska kosmetikan blev pålagd efteråt och på grund av Mona Sahlins frånvaro milt uttryckt dåligt pålagd. Persson är uppenbarligen inte så tränad med läppstiftet. Jämställdhetsperspektivet måste finnas med hela tiden. Det måste ges bättre möjligheter för kvinnor att få utbildning, att starta företag och att använda sin entreprenörsanda. En viktig förutsättning för att kvinnor skall vilja och kunna göra det är att de orättvisa löneskillnaderna tas bort. Vi har föreslagit att en kommission bör ta ett helhetsgrepp på frågan om löneskillnader. Fru talman! En politik för arbete, trygghet och utveckling måste också bygga på att de offentliga monopolen bryts. I ett brev som många av oss nyligen har fått från det kvinnliga fackförbundet SSR, poängterar dess ordförande Agneta Bygdell att det finns ett "klart samband mellan monopolarbetsgivare och lönediskriminering". Det är där våra folkvalda styr som lönediskrimineringen är som störst. Att släppa loss den kvinnliga skaparkraften ger bättre kvalitet för barn, sjuka och gamla, därför att de kan välja det som passar dem själva bäst. Det leder ofta till lägre kostnader för skattebetalarna och ofta till utveckling inom den offentligt bedrivna verksamheten. Det leder till att kvinnor som arbetar inom dessa sektorer får fler arbetsgivare att välja mellan. Det leder till att kvinnor, på samma sätt som män gör i de sektorer där de dominerar, kan förverkliga sina egna idéer. Och det leder till möjligheter för avknoppning eller expansion till en rent kommersiell servicesektor. Även om politiker varken kan skapa eller ens förutsäga var de framtida jobben finns, tyder ändå det mesta på att det är en kraftig expansion av tjänstesektorn som måste till. Givetvis kan sådana tjänsteföretag rikta sig såväl till andra företag som till privatpersoner. Då krävs det minskade skattekilar. Inom tjänstesektorn slår skattekilarna mycket hårdare än inom varusektorn, därför att alternativen är att göra det själv, göra det svart eller strunta i det. Produktivitetsökningar slår inte alls på samma sätt igenom, vilket har gjort att kostnaderna har blivit proportionellt sett högre. Därför föreslår vi sänkta arbetsgivaravgifter inom just tjänstesektorn, konkurrensneutralt mellan driftsformer. Det gör det billigare att anlita professionella tjänsteproducenter både för andra företag och för privatpersoner. Fru talman! Det är klart att en stor potential för expanderande tjänsteföretagande finns hos just alla de kvinnor som arbetar eller har arbetat inom olika sektorer av vård, omsorg, service och utbildning inom den offentliga sektorn. Om man släpper loss dem som privata företagare kan man också uppnå en situation där de, vid sidan av den offentligt subventionerade och bekostade verksamheten, på rent kommersiell basis kan sälja samma eller liknande tjänster till privatpersoner. Hemtjänsten kan helt kommersiellt sälja samma tjänst t.ex. till en stressad småföretagare eller en barnfamilj. Det ger ett bättre kundunderlag både för det offentligt bekostade och för det privat efterfrågade. Det skapar nya arbetstillfällen för kvinnor och ger andra kvinnor möjlighet att köpa de tjänster de behöver och efterfrågar. Jag vet att den förda "pigdebatten" rör upp mycket känslor. "Pigorna" påminner oss om ett gammalt klassamhälle, som knappast någon vill ha tillbaka. En liberal huvuduppgift är i stället att verka för ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Vi tycker inte att en tillväxt i den s.k. hushållsnära tjänstesektorn, som är den officiella beteckningen, skulle strida mot några liberala principer - tvärtom. Det finns ingen anledning att kategoriskt avfärda alla förslag som skulle göra sådant lättare. Däremot finns det olika tekniska lösningar som kan vara mer eller mindre bra. Jag vill påminna om att ingen drog i gång en "drängdebatt" när skatterabatt gavs för reparationer i hemmet. Ingen tycker att det är konstigt att lämna gardiner och kostymer på kemtvätt, äta färdiglagad mat, få sängen i Riksdagshuset bäddad, gå till frisören i stället för att klippa sig själv eller lämna in bilen på verkstad. Det är inte ens konstigt att någon kommer hem för att reparera diskmaskinen. Varför skulle det då vara så negativt att betala någon för att utföra vissa andra tjänster i hemmet eller för en privatperson? Kan det hänga ihop med att det är traditionellt kvinnliga ansvarsområden, traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter? Professionaliteten och yrkeskunnandet hos dessa tjänsteföretagare eller dessa kvinnor blir inte mindre bara därför att många av oss utför dessa sysslor på amatörbasis. Fru talman! Jag vet att det så här i jultider är många riksdagsledamöter som sitter här och känner sig stressade över julstöket. Våra förslag här handlar inte alls om att alla skall skaffa sig hembiträden som klär julgranen och står med uppsträckta barn. Det är inte det som den moderna människan är ute efter. Fru talman! Mina kamrater från Folkpartiet kommer senare i debatten att ta upp ytterligare aspekter på tillväxt i arbetsmarknad, näringsliv och utbildning. Jag vill yrka bifall till reservationerna 2, 14, 24,

Fru talman! I en debatt behöver man försöka hålla sig till ämnet. En debatt om en proposition bör ju då handla om regeringens förslag. Men när det gäller denna debatt blir det svårt att helt följa denna riktiga princip. I somras talade alla om tillväxtproppen. Det blev tillväxtfloppen i stället. Det låter litet elakt att säga så, men det är närmast sant. Det finns just inga förslag i denna proposition. Det gäller i allmänhet, och det gäller i all synnerhet på skatteområdet. Mats Odell från kristdemokraterna har ju redan påpekat att det mest liknar sagan om Tödde och Mödde. Det bidde en tummetott. På skatteområdet kallas totten "förslag till lag om ändring i lagen om försäljningsskatt på motorfordon". Det är vad som finns i propositionen. Möjligtvis skulle vi kunna diskutera riskkapital och kvittning, men det ligger i en annan proposition, och det har vi en särskild debatt om. Det är inte mycket att diskutera vad gäller lagförslag. Lagen om lagen om ändring...nej, det går inte. Vi får tala om något annat. Vi får tala om det som inte står i propositionen eller koncentrera debatten kring oppositionens förslag. Ett annat uppslag som man kan överväga är att tala mer principiellt om skattepolitik i stället, och utvärdera den. Utvärdering är ju på modet här i riksdagen. Om vi gjorde det skulle vi rent av på förhand kunna gendriva det TV-program som skall komma i kväll, som skall handla om bristen på principiell debatt i riksdagen. Det är att mota Olle i grind. Låt oss föra en principiell debatt om utvärdering! Jag skall göra det genom att kommentera nuet, men också genom att gå några år tillbaka och några år framåt. Om vi backar tre år kommer vi till 1992. Då hade den borgerliga regeringen nyss höjt momsen till 25 %. Man hade slopat avdragsrätten för fackföreningsavgift. Det var skattehöjningar på ungefär 7,5 miljarder. Det var skattehöjningar med en väldigt dålig fördelningsprofil. Det var skattehöjningar som drabbade dem med lägst inkomster. Men samtidigt, Karin Pilsäter, hade den borgerliga regeringen med Folkpartiet och Moderaterna sänkt matmomsen. Det gjorde man precis samtidigt. Det var en kompensation, så det gick ganska jämnt ut. Men fördelningsprofilen blev helt fel när man sedan sänkte kapitalskatter och avgifter för arbetsgivarna med 6 miljarder 1992, och för 1991 med 5 miljarder. Det var totalt sänkningar med 11 miljarder. Det var skattesänkningar som kom de bäst ställda till godo. Det var åtgärder som de fyra borgerliga partierna drev igenom. Det var efter det att man hade gjort den stora skattereformen. Det är en skattereform som vi nu har facit på, genom kommittén för utvärdering av skattereformen. KUSK brukar man förkorta det. Fru talman! Det finns de som säger att vi politiker gärna överdriver i debatten. Det gör vi för att göra skillnader tydliga. Men en helt annan variant är eufemismen eller underdriften. Innan jag talar om skattereformen vill jag ge kammaren ett slags läsanvisning. Jag vill göra det genom att hänvisa till en utmärkt publikation vi har här i riksdagen, Riksdagsveckan, för denna vecka. Där talar man på s. 3 om begreppet eufemism: "En eufemism är en förskönande omskrivning för någonting som är skrämmande, stötande eller obehagligt på annat sätt. Syftet med en sådan språklig skönmålning är att skona läsarens eller åhörarens känslor och kanske också skribentens eller talarens egna." Man ger ett exempel i Riksdagsveckan: "Om en uppenbar lögn säger man exempelvis att beskrivningen inte helt täcker det verkliga förhållandet." Jag skall komplettera beskrivningen med ett utdrag ur ett pressmeddelande från utredningen KUSK. Det står så här: Villkoret att reformen skulle vara statsfinansiellt neutral har däremot inte uppfyllts fullt ut. Det är en praktfull eufemism. På s. 91 i betänkandet kan man läsa följande: Skattereformen var under de första åren underfinansierad med i storleksordningen 25 miljarder, vartill kommer en mer osäker effekt på 10 miljarder på grund av att reformen torde ha bidragit till att fördjupa lågkonjunkturen. Fru talman! Det handlar om 25-35 miljarder i underfinansiering per år. Det är verkligen att inte uppfylla finansieringen fullt ut. Det kan vara stötande eller obehagligt på annat sätt för vissa av riksdagens partier, som sade att vi hade fel när vi varnade för underfinansiering av skattereformen. Hur blev det med fördelningsprofilen? I pressmeddelandet står följande: Reformens utfall gav inte heller exakt de fördelningspolitiska effekter som beräknades tidigare. På s. 83 i KUSK:s betänkande kan man läsa om den grupp som tjänar bäst - den tionde och högsta decilen: Det innebär en ökning av den disponibla inkomsten med omkring 3 %, mot 0,2 % enligt kalkylerna i propositionen. och 3,0 % blir faktiskt 1 500 %. Det blev, som det stod i pressmeddelandet, inte exakt de fördelningspolitiska effekter som beräknades tidigare. Detta är praktfulla eufemismer - klassiska underdrifter - antagligen tänkta att skona någons känslor. Sammanfattningsvis vill jag, fru talman, säga att regeringen under de borgerliga åren fortsatte att öka de fördelningspolitiska orättvisor som redan skattereformen skapat. Men som tur var fortsatte regeringen Bildt inte med några stora skattesänkningar under 1993 och 1994. Under dessa år fullföljde man visserligen en del skattesänkningar, men man höjde också en rad andra skatter. En del skattehöjningar dolde man under begreppet egenavgifter. Om man räknar samman nettot ser man att nettoskattesänkningarna inte blir större än 8 miljarder under de borgerliga åren. Det är en avsevärt lägre nivå än de 30 miljarder man hade lovat. Wibble som finansminister och Bo Lundgren som skatteminister i praktisk handling att man inte kunde eller inte trodde sig om att styra sysselsättningen med nettoskattesänkningar. I praktiken visade Bildt och Lundgren att man inte kan styra fram fler jobb enbart genom riktade skattesänkningar för kapital och företag och höjningar för hushåll. Så till 1995 - till nuet. Vad har hänt nu? Nu har regeringen tillsammans med Vänsterpartiet tagit tillbaka många av de skattesänkningar som regeringen Bildt genomdrev. Därigenom har en del av de skevheter som kom från Bildts tid undanröjts. Men det gör inte att de skevheter som konstaterats av KUSK undanröjts. De kvarstår tyvärr. Tvärtom har regeringen med vårt bistånd tvingats att låta en hel del av regeringen Bildts skattehöjningar ligga kvar - de som vi tidigare kritiserade. Då blir skevheterna i fördelningspolitiken än större. Vi vet nu också att även barnbidragshöjningarna, som skulle kompensera för problem med skattereformen vad gäller fördelningspolitiken, inte blir verklighet. Tvärtom har man sänkt barnbidragen ytterligare. Då måste kritiken, även om man tillämpar eufemismer och underdrifter, bli oerhört tung mot fördelningspolitiken i skattereformen. Det finns ett stort behov av fördelningspolitiska åtgärder inom skattepolitiken. Det är riktigt, fru talman. En åtgärd som sänkt matmoms kan vara en rimlig metod. Det var ett av de förslag som vi i Vänsterpartiet hade i samband med skattereformen. Men vi kan inte se skattepolitiken isolerad från annan politik eller från finanspolitiken, och den är ansträngd. Det är därför som regeringen säger att man måste sänka ersättningen i a-kassan och sjukförsäkringen till 75 %. Det är ännu sämre fördelningspolitik att göra detta. Det är så dålig fördelningspolitik att vi måste säga nej till det. Det är inte något populistiskt ställningstagande. Det är ett mycket hårt och tufft beslut från vår sida, eftersom det är vi som har drivit förslaget i decennier. Det handlandet från vår sida innebär den politiska paradoxen att vi i Vänsterpartiet står närmare skattereformens grundprinciper än vad Socialdemokraterna gör. Vad kan vi mer ta upp just nu? Jo, riskkapitalet och kvittningen. Vi har sagt ja till en mycket begränsad kvittningsrätt men nej till riskkapitalavdrag. Det gör att vi även i den här frågan - och det är också en paradox - står närmare den ursprungliga skattereformen än vad Socialdemokraterna i dag gör. Det gör vi därför att riskkapitalavdrag är ett så stort avsteg från viktiga grundprinciper i skattereformen och därför att riskkapitalavdrag öppnar så stora möjligheter för skatteundandragande och skatteplanering. Fru talman! Vi talar nu inte om att riva upp skattereformen. Det har vi aldrig gjort. Men vi talar om att renovera den och se till att den faktiskt uppfyller sina egna villkor om att vara inkomst och fördelningspolitiskt neutral. Fru talman! Våra förslag är enkla. Tillämpa generellt 30 % i skatt på kapital, företag, bolag och för statlig skatt. Se till att kommunerna ges sådana ramar att de kan hålla kommunalskatten på ca 30 %. Det är enkla principer. Fru talman! Jag har använt mig av mina 10 minuter anmäld taletid, och jag kommer att dra över den med ca 2 minuter. Vi kan möjligen kritiseras för att det skulle kunna bli 60 % i marginaleffekt. Man skulle kunna fråga sig om inte det är väl högt och om det är politiskt realistiskt. Det kan diskuteras om det är det. Men vad säger övriga partier här i kammaren om marginaleffekterna? Man skall ju ha 15 % i egenavgifter, 20 % i statlig skatt och kanske dryga 30-32 % i kommunalskatt. Då kommer man ju upp på 60 % nivån i marginaleffekt. Våra förslag är realistiska. De avviker inte från det förslag som många andra partier här ställer sig bakom. Slutligen skall jag tala om framtiden. Jag kan i och för sig återkomma till det och mer hålla mig till den anmälda taletiden. Men jag vill bara säga en sak. Kan Socialdemokraterna gå till val på slopad värnskatt och samtidigt säga att vi inte har statsfinansiellt utrymme för att återställa nivåerna i sjuk och a-kassa? Är det möjligt? Är det möjligt att ha ett system med regressiva marginaleffekter genom 15 % egenavgifter, dvs. att marginaleffekten blir mindre och skatten sjunker ju högre inkomsten blir? Det är ett omöjligt system, men det kan socialdemokraternas debattörer tala om. Fru talman! Jag ställer mig bakom Vänsterpartiets reservation vad gäller skattepolitiken, men jag yrkar inte bifall till den. Det gör att vi kommer att avstå från en slutlig votering i denna fråga.

Fru talman! Vad man säger i utredningen är att det finns en del som har att göra med den ekonomiska utvecklingen och att det finns en annan del. Siffran 35 miljarder gäller den sammanlagda effekten. Det är riktigt att 10 miljarder beror på den ekonomiska utvecklingen. Men det är alldeles uppenbart att utredningen är överens om att skattereformen blir underfinansierad. Det är ostridigt så. Jag är ledsen att vi fick rätt när vi varnade för det. Det hade varit mycket roligare att få fel på den punkten. Grundproblemet med moderaternas skattepolitik är att man försöker att uppnå för många saker med skattepolitiken, och man försöker också uppnå fel saker. Man tror att det är skattepolitiken som är huvudreglator för sysselsättningen. Men så är det inte. Det är möjligheten att utveckla produktionen, att utveckla produktiviteten i företagen. Det är ute i företagen och näringslivet och inte i riksdagens skattepolitik som den ekonomiska utvecklingen bestäms. Det är givetvis så att man kan underlätta detta skattesänkningar, självfallet. Om vi hade balans i ekonomin skulle, allt annat lika, moderaternas skattepolitik fungera utmärkt för att ge snabba stimulanser. Men nu har vi inte sådan ekonomi att kan tillåta oss detta. Bo Lundgren frågade om jag vill ha dubbelbeskattning. Nej, jag vill inte ha dubbelbeskattning. Men jag har inte råd av fördelningspolitiska skäl och statsfinansiella skäl att avstå från det Bo Lundgren kallar dubbelbeskattning. Tror jag det, att vi säkert skulle få mer investeringar om vi sänkte kapitalbeskattningen till noll! Ingen dubbelskattning alls, det är fritt och ett ännu mer uttalat skatteparadis i detta land. Men det har vi råd med, och det inser Bo Lundgren. Det är detta som är felsynen. Man styr inte sysselsättningen med skattesänkningar. Det försökte Bo Lundgren med senast, och det gick - ursäkta fru talman - alldeles åt pipsvängen.

Fru talman! Bo Lundgren har inte tid att redogöra för alla de nedskärningar som blir följden av den moderata politiken. Det har jag förståelse för. Men det leder till ett stort efterfrågebortfall. Det är inte enbart efterfrågan som styr, men efterfrågan spelar roll. Sedan kan man stimulera sysselsättningen med skattepolitiska åtgärder. Det är därför vi har föreslagit reducerade egenavgifter för egenföretagare, skattesänkning som kreditstöd till mindre företag som vill investera, reducerade arbetsgivaravgifter inom kommunal och privat tjänstesektor och reducerade arbetsgivaravgifter för försök med kortare arbetstid. Det går att på marginalen påverka sysselsättningen, men det är inte där grundbulten ligger, utan det är ute i produktionen. Det gäller att få upp produktiviteten i företagen. Grundbulten ligger i kunskap, utveckling och förmåga att ligga i marknadens frontlinje. Man kan inte med politik åstadkomma det som inte sker ute i produktionen. Det borde jag och Bo Lundgren vara överens om.

Fru talman! En riktigt konsekvent inriktning på skattepolitiken kan endast den ha som inte har några ambitioner till välfärdsomfördelningar. Närmast en sådan hållning ligger kanske Moderata samlingspartiet. Där gäller målet sänkt skatt i alla lägen, eftersom det mest gynnar de egna grupperna. Det är mycket konsekvent. Kristdemokraterna har ambitionen att omfördela ekonomiska resurser från den ekonomiskt starka till den ekonomiskt svaga medborgaren i samhället bl.a. genom att slå vakt om de sociala trygghetssystemen. Den ekonomiska tillväxten är helt avgörande för om det över huvud taget skall finnas en ekonomisk välfärd att fördela med skattepolitik. Ur skattepolitisk synpunkt är det så att den ekonomiska tillväxten accelererar mest om den som tjänar pengar också får behålla dem. Då blir moroten att producera allra störst. Detta är oförenligt med en skattepolitik som har ambitionen att åstadkomma en rimlig omfördelning av de ekonomiska resurserna. Därför kommer det alltid att vara en balansgång mellan den ideologiskt betingade fördelningspolitiken och den ekonomiskt rationella tillväxtpolitiken. Eftersom alla medborgare är beroende av skattepolitiken, antingen som givare eller som mottagare, är det synnerligen angeläget att spelreglerna uppfattas som etiskt godtagbara och att de är stabila för marknadens aktörer. Vi kristdemokrater anser att det nuvarande skattetrycket är alltför högt för att den ekonomiska tillväxten skall kunna garantera våra trygghetssystem. Det största hotet mot svensk ekonomi just nu är att delar av socialdemokratin och hela Vänsterpartiet och Miljöpartiet tror att vi med höjda skatter skall kunna komma tillbaka till 70-talets köttgrytor. Att utan en verklig stimulans till näringslivet öka beskattningen månad efter månad är som att mjölka en ko utan att ge den tillräckligt med mat och vatten. Med en sådan skattepolitik kommer krafterna i svensk industri snart att sina. Det är hög tid att prioritera näringslivets ekonomiska tillväxt så att den kaka som vi alla vill vara med och dela får bakas större innan vi nu ställer krav på ytterligare fördelningar. Fru talman! Med utgångspunkt i kds skattepolitik, som grundas på långsiktighet, stabil ekonomisk tillväxt, en rättvis ekonomisk fördelning och krafttag mot den ekonomiska brottsligheten, vill jag kommentera regeringens skatteförslag i tillväxtpropositionen. Låt mig börja med företagsbeskattningen. Innovationer och uppfinningar som skulle kunna tas till vara i den svenska industrin exporteras i dag till andra länder för utveckling och produktion av bl.a. skattemässiga skäl. Kristdemokraterna anser att royalty på patenterade uppfinningar bör vara skattefri i två år. Detta skulle höja innovationsexploateringen i Sverige och minska viljan att sälja patent och produktion utomlands. För att främja ett ökat nyföretagande måste tillgången på riskkapital öka. Vi välkomnar regeringens förslag, men det är för svagt och dess temporära karaktär skapar osäkerhet på marknaden. Vi anser för vår del att stimulanser för ökad riskkapitalförsörjning inte skall vara beroende av konjunktursvängningar. Den måste ges långsiktigt stabila villkor. Dubbelbeskattningen på riskvilligt företagskapital måste bort. I dag beskattas denna avkastning med 51 % medan riskfria placeringar i t.ex. bank beskattas med 30 %. Detta är en orimlig broms på näringslivet och möjligheten att skapa nya arbetstillfällen. Regeringens initiativ att låta Företagsbeskattningsberedningen genom tilläggsdirektiv få utforma regler för enkelbeskattning är bra. Men att vänta till den 1 januari 1998 är alltför länge. Varför vänta så länge med ett så självklart beslut. Den ekonomiska tillväxten måste slå rot i svensk ekonomi nu. Fru talman! Kristdemokraterna välkomnar att regeringen vill återinföra kvittningsrätten mellan underskott i aktiv näringsverksamhet och överskott i inkomst av tjänst för nyföretagare. Men att undanta året 1995 visar att regeringen inte har tillräcklig förståelse för den beslutsprocess som föregår ett beslut att starta ett eget företag. Det är inte rimligt att begära att en entreprenör skall ligga och lurpassa med en företagsstart till det år då regeringen råkar vara på gott humör. Här skulle regeringen kunna visa att man vill ta ansvar för långsiktighet och kontinuitet även i skarven mellan två regeringar. Dessutom vill jag ta tillfället i akt att beklaga att regeringen valde att radikalt och i fel riktning lägga om regelsystemet för momsinbetalning från näringslivet till staten. För kortsiktiga likviditetsvinster till staten ökar nu näringslivets likviditetskostnader, och en ökad stress skapas i näringslivets administration. Detta är ett stort steg i fel riktning, och det borde rättas till. Fru talman! Kravet på sänkt moms för den privata tjänstesektorn drivs i dag både inom EU och inom svensk opposition. Syftet med kravet är att skapa fler arbeten genom expansion. Jag är medveten om gränsdragningsproblemen både inom företag och mellan företag. Men frågan är så betydelsefull för svensk arbetsmarknad att regeringen omedelbart bör tillsätta en utredning som belyser problem och möjligheter i sammanhanget. Vi kristdemokrater har svårt att förstå varför vi i Sverige inte skulle vilja öppna hushållsmarknaden för ungdomar mellan 18 och 25 år vars alternativ är att gå arbetslösa på bidrag. Skulle det inte var lika fint att vara aupair i Sverige som i t.ex. USA och Frankrike. För att öppna denna arbetsmarknad måste vi acceptera en lägre beskattning från samhällets sida. Vårt förslag är att införa en speciell ungdomsskattesedel med väsentligt lägre beskattning. Denna skulle få användas av ungdomar upp till 25 år vid tjänster som är riktade till hushållssektorn. Rätt utformat skulle detta kunna leda till att en svart sektor blev vit och att man rättmätigt höjer statusen på många viktiga arbetsuppgifter i hushållen. Sedan vill jag ta upp detta med skatteundandragande. Sedan 1992 har vi kristdemokrater i riksdagen drivit kravet på hårdare tag mot den ekonomiska brottsligheten på skatteområdet. Det handlar om många miljarder som årligen genom brott undantas statskassan. Vårt förslag är att regeringen tillsätter en central myndighet med extraordinär kompetens och med en enda uppgift, nämligen att jaga dessa kritstrecksrandiga överklassbovar. Jag vet att man från befintliga myndigheter på justitieministerns fråga om behovet av en ny myndighet hävdar att resurserna för detta redan finns. Jag menar att detta är ett revirtänkande, alldenstund skattemiljarderna ännu är på drift i den undre världen. Här borde skapas konkurrens och tävlan om vem som bäst kan slå hål på den omfattande brottsligheten. Vad angår skatteväxling för miljön vill jag starkt understryka vikten av den gröna skatteväxlingen, dvs. höjda skatter avgifter på arbete. Vi välkomnar en höjd koldioxidskatt för industrin, men det är helt oacceptabelt att höjningen inte kombineras med en lika stor sänkning av arbetsgivaravgifterna. Detta ger en mycket farlig snedvridning i konkurrenshänseende för Sverige. Beträffande beskattningen av förmånsbilar förutsätter utskottet att utredningsarbetet i regeringskansliet påskyndas, så att ett förslag snart kan föreläggas riksdagen. Vi delar utskottets hållning, och vi förväntar oss ett mera miljöanpassat förslag till förmånsbeskattning, med sänkt skatt på den fasta delen och en höjd skatt på den rörliga delen, som är relaterad till bränsleförbrukningen. Vad slutligen gäller den sociala miljön kan vi konstatera att Socialdemokraterna och Centern har bestämt sig för att stimulera näringslivet med skattefri bjudsprit. Detta är motbjudande både ur alkoholpolitisk synvinkel och mot bakgrund av de krav på sociala neddragningar som ställs i vårt land. Man drar in barnbidraget och bjuder på en sup. Detta skulle aldrig hända i en kristdemokratisk ekonomisk politik. Fru talman! Med det anförda som grund vill jag säga att jag står bakom samtliga kristdemokratiska reservationer. Av tidsskäl avstår jag dock från att yrka på dem, eftersom det redan är gjort.

Fru talman! Jag vill rätta Holger Gustafsson på en punkt. Om jag hörde rätt påstod han på ett svepande sätt att Miljöpartiet vill höja skatterna. Om Holger Gustafsson läser innantill i de budgetförslag som Miljöpartiet lagt fram i riksdagen, kommer han att finna att motsatsen gäller. Det förslag som vi lade fram i januari innebar skattesänkningar, framför allt för företag. Också det förslag som vi lade fram i samband med kompletteringspropositionen innebar totalt sett skattesänkningar, även i det fallet i första hand för företagen. Å andra sidan har vi också i viss mån velat minska bidragen till företagen. Sedan har också andra partier upptäckt att det är en klok politik.

Fru talman! Också Holger Gustafsson talar om dubbelbeskattningen, och jag får då anledning att fortsätta den debatt som jag tidigare förde med Bo Lundgren men nu med en kristdemokrat. Holger Gustafsson säger att det är orimligt att den ena faktorn beskattas med 30 %. Låt mig fråga Holger Gustafsson om han kan tänka sig att finansiera detta med att höja företagsskatten till 30 %. Det är ganska enkelt att svara ja eller nej på det. Med en sådan åtgärd får vi en likformighet. Vi har vidare sagt, Holger Gustafsson, att vi kan tänka oss lindringar, men på företagssidan. Ni kristdemokrater vill ha sådana på ägarsidan. Holger Gustafsson! Skatten på en inkomst av 100 000-120 000 kr uppgår till ungefär 30 % eller mer. Skall då aktieinkomster om ca 100 000 kr vara skattefria? Är det en bra likformighet?
Fru talman! Jag sade alldeles nyss i mitt anförande att jag tyckte att den utredning som regeringen har tillsatt i det här ärendet är en bra ansats. I den utredningen undersöker man möjligheterna till reducering av företagens beskattning med utgångspunkt i det som har betalats ut till ägarna. Det fel som Centerpartiet gör i det här sammanhanget är att man inte förstår att sänkt skatt på satsningar i form av riskkapital i företagen i förlängningen ger nya jobb. Det är det viktiga för svensk näring. Då kan vi få in skatter från fler människor som har ett riktigt arbete. Det ger faktiskt en dubbel effekt. De som i dag lever på skattefinansierade bidrag kan då försörja sig själva och dessutom medverka till att täcka samhällets kostnader. Det är detta som vi måste förstå när vi talar om hur mycket näringslivet skall belastas med skatter.
Fru talman! För det första har bolagen i Sverige inte högre utan lägre skatter än konkurrenterna. För det andra fanns det tidigare ett Annellavdrag som fungerade som en lättnad på företagssidan. Det var den regering som kristdemokraterna ingick i som tog bort detta och införde en lättnad på ägarsidan. Nu säger kristdemokraterna att det är bättre att utreda en lättnad i företagen. Det var alltså dålig politik när ni satt i regeringen men blev bättre politik när ni lämnade regeringen. Det är konsekvensen av resonemanget, eller hur? För det tredje vill ni sänka mervärdesskatten på tjänster, Holger Gustafsson. Kristdemokraterna var ju för EU, och Holger Gustafsson har varit nere i Bryssel. Det här är ju enligt EU:s regler förbjudet. Varför framhärdar ni med detta förslag, när ni vet att den ordningen är förbjuden i det system som ni förde oss in i? Det får vara någon ordning på argumenteringen.
Fru talman! Vårt program har naturligtvis inte till 100 % kommit till utförande i vår regeringsställning. Vi har i många avseenden en annan hållning än den som regeringskollektivet kom fram till, även i detta sammanhang. Jag ställer mig därför i dag inte till punkt och pricka bakom ett försvar av denna. Jag håller mig till vårt program. Vi tycker att det är viktigt att man går före när det gäller tjänstemomsen. Det förs också inom EU en mycket livlig diskussion om detta för att få en ökad tillväxt och expansion på tjänste och sysselsättningssidan. Man försöker finna former för detta. Vi menar att det är viktigt att också Sverige är med i detta sammanhang, eftersom vi tror att tillväxten kan komma där. Jag vill framför allt ytterligare en gång säga att det farliga med vänsterpartiernas inställning är att de inte förstår att en stimulans till näringslivet ger stora indirekta effekter genom att skapa jobb. Vi får tillbaka pengarna, och vi får dessutom en bättre jämställdhet mellan dem som har och dem som icke har jobb. Detta blundar ni för, och det tycker jag är mycket beklagligt.

Fru talman! En hållbar utveckling i ett modernt samhälle byggs upp av trygga, kunniga, jämlika och jämställda människor. Den gemensamma sektorn spelar en viktig roll för att alla medborgare - inte bara några - skall få del av välfärden. Den bidrar till att skapa möjligheter till utveckling för barn och unga från olika samhällsgrupper. Medborgarna behöver säkra resurser för en god infrastruktur i hela landet. Det krävs betydande tillskott för de satsningar på kompetensutveckling och utbildning som är avgörande för Sveriges långsiktiga utveckling. Ett jämställt samhälle ställer krav på en annan skattepolitik än ett samhälle där vård och omsorg helt bygger på oavlönat kvinnoarbete. Skattepolitiken är också ett av flera viktiga instrument i den omställning av samhället som är nödvändig om vi skall kunna säkra en god miljö och inte äventyra kommande generationers livsvillkor. Sverige är mitt inne i en omfattande sanering av statsfinanserna. Den drabbar enskilda hårt. Jag kan bara erinra om de beslut om sänkta barnbidrag och ersättningar i sjuk och a-kassa som riksdagen har tagit under hösten. Det har varit nödvändiga besparingar. Samtidigt har skatterna höjts. Alla har fått vara med om att bära ansvaret för att få Sverige på fötter igen. När ett folk går igenom så stora omställningar som det svenska är det en förutsättning för sammanhållning och respekt människor emellan att man upplever att bördorna bärs rättvist. Moderata samlingspartiet väljer en annan väg. Moderaterna vill skapa en gräddfil, där de av oss som har goda inkomster, kapital eller förmögenhet skall gå oskadda från den insats för att trygga välfärden som hela svenska folket måste göra de närmaste åren. Fru talman! Jag vill erinra kammaren om att alla i det svenska samhället måste medverka i en så kraftig budgetsanering som den som den socialdemokratiska regeringen i samverkan med Centerpartiet nu tar ansvar för. Genom kombinationen av skatter och besparingar på statsbudgeten har ansvaret kunnat fördelas så att de 10 % av befolkningen som har de högsta inkomsterna bär ca 28 % av kostnaderna för budgetsaneringen. Ändå är det viktigt att vi förstår, ända in i hjärtat, att det inte är den gruppen som känner av förändringarna hårdast. Vi som har hyggliga inkomster har alla en marginal, som gör att vi kan klara förändringarna utan stora omställningar i vårt sätt att leva. Bo Lundgren har argumenterat med emfas för en omedelbar sänkning av inkomstskatterna med 5 % för alla som tjänar en bit över 20 000 kr i månaden. Uppriktigt och ärligt, Bo Lundgren: Inte har höginkomsttagarna jobbat mindre för att ha fått vara med och bidra till budgetsaneringen, och inte kan de högsta inkomsttagarna med någon som helst trovärdighet påstå att de ändå inte har ett rejält utbyte av sin arbetsinsats. Folkpartiet vill också avveckla värnskatten. Samma folkparti brukar i olika sammanhang sätta jämställdheten i fokus i den politiska debatten. Det gjorde Karin Pilsäter på ett fint sätt i sina inlägg tidigare. Men jag vill fråga Karin Pilsäter: Är det sjuksköterskorna, vårdbiträdena eller de affärsanställda kvinnorna som bett Folkpartiet att ta avstånd från värnskatten och ställa de högavlönade vid sidan om ansvaret för att lösa krisen i det svenska samhället? På område efter område återkommer Moderata samlingsparitet till samma politik, som var ett av skälen till att Sverige under de borgerliga åren fick uppleva en dramatisk ökning av statsskulden. Moderaterna vill avskaffa förmögenhetsskatten och därmed tappa bortåt 3 miljarder kronor årligen i statsinkomster. Moderaterna vill sänka kapitalskatterna och därmed öka utrymmet för dem som har stora förmögenheter. Den höjda kapitalskatten innebär samtidigt att värdet på ränteavdragen minskar och betyder höjda kostnader för villaägare och andra med stora räntekostnader. Moderaterna vill återinföra möjligheterna till minskad beskattning för dem som kan avsätta de allra största beloppen till pensionsförsäkringar. Moderaterna föreslår också att uttaget av fastighetsskatt sänks med 0,2 procentenheter. De som skall betala sänkningen av fastighetsskatten är de som bor i de allra dyraste lägenheterna. Det är de som bor i nya hus med räntebidrag. Det är de som inte har någon omedelbar glädje av den sänkning av räntorna som kommer oss andra till del. Den ideologiska niten hos Moderaterna är så stor att man inte ens ser att sänkta räntebidrag skulle vara förödande för fastighetsmarknaden. I förlängningen leder den moderata politiken till ett annat samhälle än det Sverige som vi med rätta är stolta över. De s.k. skarpa förslag om skattesänkningar som Moderata samlingspartiet lagt fram omfattar bortåt 40 miljarder kronor, med motsvarande krav på besparingar i trygghetssystem och angelägen kommunal verksamhet. I förlängningen vill Moderaterna gå mycket längre. Skattekvoten skall sänkas till 40 % av bruttonationalinkomsten. Det skulle i dag motsvara ca 200 miljarder kronor mindre i angelägen verksamhet i stat, kommun och landsting. En sådan syn på den gemensamma sektorn skulle ge oss ett annat Sverige. Det finns länder som har valt den vägen. Förenta staterna är ett exempel. Där står stora grupper av befolkningen utanför välfärden. Där är sjukvården handelsvara. I många stater har man så stora problem i den allmänna skolan att vanliga medborgare inte längre vågar se det som ett alternativ. Det som är allvarligast av allt på lång sikt: i ett modernt samhälle är vi människor ömsesidigt beroende av varandra. Om samhället inte bygger på solidaritet lever vi alla farligt. Det som upplevs som ökad frihet för några kan leda till kriminalitet och otrygghet för alla, inte bara för dem som lever på samhällets skuggsida. Lyckligtvis är Moderata samlingspartiet ensamt i riksdagen om att vilja bryta ned det solidariska samhället. Andra partier - Centern, Miljöpartiet, Folkpartiet, kds, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna - ställer upp på en gemensam grundsyn, att värna välfärd och utveckling av ett samhälle för alla, även om vägarna dit kan vara olika och synen på fördelningsfrågorna ibland skiljer sig åt. Fru talman! Vid en internationell jämförelse är de svenska företagsskatterna konkurrenskraftiga. Det har funnits en bred enighet i riksdagen om att förbättra villkoren för de mindre och medelstora företagen. Den kraftiga markering av viljan att stimulera sysselsättningen i näringslivet som görs i propositionen följs av förslag till åtgärder för att minska skatteuttaget på företagen. De preciseras i den proposition om riskkapitalavdrag och kvittningsmöjligheter för nystartad verksamhet som följer efter riksdagsbehandlingen av tillväxtpropositionen. Det är regeringens ambition att åstadkomma ett så stabilt och fast regelsystem för företagen som möjligt. Därför aviseras också ett arbete inom 1992 års Företagskatteutredning för att hitta en modell som långsiktigt underlättar kapitalförsörjningen för företagen. I betänkandet föreslås också en förändring av fordonsskatten. Det tidigare beslutet om höjning av försäljningsskatten på motorfordon med 20 % återtas. I stället höjs fordonsskatten med 10 %. Det är bra. Sverige behöver förnya sin fordonspark med miljövänligare och trafiksäkrare bilar, och det är inte bra om en alltför hög försäljningsskatt hämmar den utvecklingen. Samtidigt får inga förändringar vare på utgifts eller på inkomstsidan rubba den trovärdighet i budgethanteringen som är ett villkor för låga räntor och stabila statsfinanser. Fru talman! I flera motioner vill man förändra beskattningen inom delar av tjänstesektorn. Jag vill erinra kammaren om att Skatteväxlingskommittén har i uppdrag att avväga beskattningen av arbete mot andra produktionsfaktorer. Det förs nu en intensiv diskussion om tjänstesektorns beskattning. Jag tycker att det är angeläget att påminna om det skatteutskottet säger, att om en sänkning av skatterna på olika tjänster skall kunna nå påvisbara effekter från sysselsättnignssynpunkt krävs sannolikt kraftiga sänkningar av skatterna på dessa områden, med motsvarande skattebortfall som följd. Det parti som går längst i förslag om minskad skatt på tjänstesektorn är Moderata samlingspartiet, som vill införa ett skatteavdrag på 50 % på vissa hushållstjänster. Partiets trovärdighet är låg. Man vägrar ange finansiering, och man säger nej till varje förslag om ökad beskattning av andra produktionsfaktorer än arbete. Det såg vi senast i morse här i kammaren då man lyckades med konststycket att på bara ett par minuter säga nej till skatt på naturgrus, bibehållen faktisk beskattning på folköl och beskattning av utländska kapitalförsäkringar. Slutligen, fru talman, den kanske viktigaste frågan av alla: miljöpolitiken. Många av oss orkar kanske inte fullt ut att ta till oss vilka stora förändringar som den industrialiserade världen står inför, om vi på lång sikt skall kunna säkra att kommande generationer får leva på en jord i ekologisk balans. Stefan Edman har en gång sagt att det skulle krävas fyra jordklot om hela världens befolkning skulle förbruka resurser i den takt som vi gör i Västeuropa. Tillväxtpropositionen innebär både möjligheter och restriktioner när man slår fast att tillväxtpolitiken måste stå i samklang med de övergripande miljömässiga målen. Samtidigt visar propositionen att miljöperspektivet verkligen innehåller möjligheter för vårt näringsliv och vår industri. Sveriges möjligheter beror i hög grad på att vårt land tillhört föregångarna på miljöområdet. Det är genom tuffa beslut, genom miljöavgifter, genom framsynta politiker på både lokal och riksnivå och en ökad insikt om miljöpolitikens betydelse hos näringslivet som Sverige på flera områden blivit föregångare inom EU. Ofta har det skett efter vilda protester från Moderata samlingspartiets företrädare. Tyvärr verkar det som att de aldrig lär sig. I partimotionen från moderaterna förutsätter man att marknaden ensam skall lösa framtidens svåra miljöproblem. Där vill man skjuta målet om minskade koldioxidutsläpp på framtiden. Fru talman! Slutligen: Tillväxtpropositionen visar att Sverige efter några mycket svåra år och inför flera jobbiga år för medborgarna är på väg mot en positiv ekonomisk utveckling. Den anger på olika samhällsområden förslag som skall underlätta tillväxt och sysselsättning i vårt land. Skattepolitiken spelar en viktig roll för att säkra resurser för insatser på viktiga samhällsområden. Regeringen lägger i propositionen fram förslag till riktlinjer som skall underlätta de mindre och medelstora företagens möjligheter, och man understryker vikten av att alla samhällsområden samverkar för att tillväxten skall kunna förenas med en god hushållning av våra ändliga resurser. Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande.

Fru talman! Göran Persson sade till Lars Tobisson, och jag - som befinner mig i division 2 - får väl till Bo Lundgren säga att vi skall kanske själva ta den här diskussionen och inte diskutera vad andra har sagt. Det är, Bo Lundgren, fel på en politik där man sänker skatter och ökar budgetunderskottet. Det är fel på en politik där man inte tar ansvar för statsfinanserna. Det var fel på den politik som Bo Lundgren var med att ta ansvar för under de föregående tre regeringsåren. Bo Lundgren, det var under den perioden som arbetslösheten i Sverige uppgick till oanade höjder. Nu har det tillkommit många nya jobb, 150 000 nya jobb i Sverige. Det är långt ifrån tillräckligt. Det är sant som Bo Lundgren implicit sade, att vi tappade Lundgren var med och hade ansvaret för Sverige. Vi tappade då 100 000 jobb i industrin, 100 000 jobb i byggsektorn och 100 000 jobb i den offentliga verksamheten. Den typ av politik som Bo Lundgren står för, den förlamar och den minskar den gemensamma kakan. Vad vi socialdemokrater med stolthet vill göra är att driva en politik där näringsliv och gemensam sektor samverkar. Det är en politik som bygger på rättvisa och en politik - och det kan vara nyttigt för Bo Lundgren att lära sig - som bygger på sunda statsfinanser.

Jag vill erkänna att jag var vänlig mot Bo Lundgren som fick fortsätta eftersom repliken avsåg Inger
Fru talman! Jag för gärna en energidebatt med Bo Lundgren vid ett annat tillfälle. Men just nu har vi en skattedebatt. Vi har icke fått några tillfredsställande svar från Bo Lundgren på frågan varför han motsätter sig koldioxidskattehöjningen, när han vet hur allvarlig situationen är och när han vet att potentialen för energibesparing och minskad koldioxidanvändning i första hand finns ute i företagen. Sedan, Bo Lundgren, tror jag att det är dags att vi för en allvarlig och inte alltför ytlig diskussion om sysselsättningen och svårigheterna inför framtiden. Det går det att göra med folkpartister här i kammaren, med centerpartister och med kristdemokrater, men det är tusan så svårt att göra det med det moderata samlingsparti som är lika ideologiskt fixerat som bokstavspartierna var 1968. Men visst var det en komplex verklighet det som hände i början av 90-talet, men jag tror inte att någon tvivlar på det faktum att ni i den borgerliga regeringen förstärkte konjunkturnedgången och bidrog till att vi tappade betydligt fler jobb än vad vi hade behövt att tappa. Bo Lundgren som då var ansvarig för bostadsfrågorna tog fel grepp på byggsektorn när nedgången var som djupast. Försök för en gångs skull, Bo Lundgren, att ta till sig litet grand kritik och litet grand funderingar kring om inte tillvaron är mer komplicerad än vad de käcka moderaterna företräder. Bo Lundgren, visst är frågan om beskattning av företagen komplicerad. Er lösning på problematiken med dubbelbeskattningen var inte bra. Men vi är beredda att pröva sakfrågorna.

Fru talman! Inger Lundberg frågade mig om det var sjuksköterskorna som hade bett oss att driva kravet på 50 % marginalskatt. Nej, jag skall villigt erkänna att det inte har kommit in någon speciell begäran från SHSTF till Folkpartiet om att vi skall driva den frågan. Men det allmänna uppdraget från väljarna till oss och alla andra är att vi skall bedriva en politik som gör att människor får jobb och därmed kan betala in skatt som kan gå till löner för sjuksköterskorna, som i mitt tycke har ganska rättmätiga krav på löneökningar dessutom. Jag tror att ett bra skattesystem med bl.a. stabila regler är en viktig del i skattepolitiken. För oss i Folkpartiet är skattesystemet ett medel och inte ett mål. Vi i Folkpartiet mår inte dåligt av att folk har det bra, utan vi mår dåligt av att folk har det dåligt. Det är framför allt det som driver oss i vår politiska gärning. Jag vill ställa två frågor till Inger Lundberg. När nu budgetsaneringen till så stor del har gjorts genom skattehöjningar blir den ju väldigt konjunkturkänslig. När nu konjunkturen kommer att gå ned kommer ni då att stå fast vid att den s.k. värnskatten är tillfällig? Tror Inger Lundberg att det finns ett samband mellan företagsbeskattningens utformning och företagarnas vilja att starta företag, expandera och anställa fler? Det handlar inte bara om skatteprocent utan om hantering, krångel, ryckighet och allmän osäkerhet. Tror Inger Lundberg att det finns ett sådant samband?
Fru talman! Huvuddelen av programmet för saneringen av statsfinanserna, som är i storleksordningen 64 miljarder kronor, utgörs av besparingar på olika utgiftsområden. 55 miljarder kronor är inkomstförstärkningar i form av skatter. Besparingar spelar allmänt sett en viktig roll i saneringsprogrammet, men där finns också skatterna som en tung post. Sedan till Karin Pilsäter: Anledningen till att jag ställde min fråga var inte att vara retorisk, utan det var att vi har ett ansvar här i kammaren att verkligen diskutera hur ansvaret för saneringen av statsfinanserna fördelas. Vi är världens mest jämställda parlament. Hälften av oss är kvinnor. Är det då inte rimligt att vi frågar oss hur profilen blir så rimlig som möjligt från jämställdhetssynpunkt? Det kan inte vara så att en höjning av marginalskatten med fem procentenheter för dem som har de högsta inkomsterna är något som motverkar kvinnornas intressen. Vi har ändå inte, Karin Pilsäter, så höga marginalskatter att de allvarligt minskar ekonomins funktionskraft. Karin Pilsäter frågade mig hur vi långsiktigt kommer att ställa oss till värnskatten. Värnskatten är ett instrument i saneringen av statsfinanserna har riksdagen deklarerat. Vi har också fått frågor av Lars Bäckström här tidigare om hur vi skall göra i 1998 års val. Det är inte nu, Lars Bäckström, vi lägger fast valplattformen inför 1998 års val. Långsiktig skattepolitik får vi naturligtvis diskutera långsiktigt liksom förhoppningen om så stabila regler som möjligt. Men inte något av partierna här kan ge absolut garanti för varje inslag i framtidens skattepolitik.
Fru talman! Jag hade hoppats att vi ändå skulle kunna ha en framåtsyftande och givande diskussion i stället för det eviga raspet om gångna tider, men det gick tydligen inte. Jag ställde två frågor till Inger Lundberg, men fick inget vettigt svar på någon av dem. Jag ger nu Inger Lundberg chansen att i sin sista replik svara på de två frågorna. Med tanke på hur mycket klockan är och att vi befinner oss på talare nr 13 på talarlistan skall jag be att få dra tillbaka mitt bifallsyrkande till reservationerna 24 och 87.
Fru talman! Karin Pilsäter har fått svar på frågan om värnskatten. Värnskatten är en tillfällig skatt med avsikt att bidra till saneringen av statsfinanserna. Beträffande den andra frågan om dubbelbeskattningen återkommer regeringen med ett förslag. Här arbetar Företagsskatteutredningen med frågan om beskattning av företagen. Som Karin Pilsäter väl känner till från arbetet i skatteutskottet pågår en sådan beredning. Det finns också tankar kring en modell för att lösa problemet på lång sikt. Tanken är självfallet att den skall vara stabil och långsiktig. Förhoppningen är att det skall bli en bred uppslutning i riksdagen, så att det inte blir så olyckligt som det blev under den förra regeringsperioden. Då kastade man fram förslag till förändringar i företagsbeskattningen utan att ha någon bred förankring i kammaren. Man kunde i bästa fall hoppas på nydemokraternas stöd.
Fru talman! Inger Lundberg frågade tidigare om vården skall bli en handelsvara, med tanke på oppositionens synpunkter i olika frågor. Det är en viktig fråga. Men jag skulle vilja rikta den till socialdemokraterna i stället, därför att jag tycker att det vore mer relevant. Jag vill då peka på den stora momssänkningen på livsmedel från 25 % till 12 %, som ni har betalat för samarbetet. Det är en kostnad som är i storleksordningen 8 miljarder kronor. Såväl riksdagsmän som välsituerade och välmående människor i samhället får en sänkning av livsmedelspriserna, trots att man inte kan konsumera mer eller inte befinner sig i situationen att man inte har råd. Momssänkningen träffar alltså över alla gränser. I stället skulle man kunna haft rejält med pengar till andra ändamål, kanske till barnomsorg och till högre bostadsbidrag för pensionärer eller varför inte till vården. Min fråga är: Är det så att vården kommer att bli en handelsvara med den typen av politik? Är det inte ett alltför högt pris att betala att dessa 8 miljoner kronor som slår så brett? Jag säger detta som företrädare för ett parti som tidigare har drivit frågan om sänkt moms på mat. Men det passar inte att genomföra en momssänkning i dagens läge med den statsbudget som vi har.
Fru talman! Jag uppfattar frågan på det sätt den ställdes som retorisk. Men jag vill gärna gå in litet grand på diskussionerna om matmomsen. Nej, överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Centern vilar inte på så svag grund att vi håller på och köper och säljer av varandra, utan vi försöker komma fram till det som långsiktigt är bra för Sverige. Vi har fattat beslutet om sänkt moms på livsmedel av flera olika skäl. Det första är att de åtstramningar som har gjorts på olika områden kan hämma hemmamarknaden samt minska den privata konsumtionen och kan på så sätt bidra till att konjunkturuppgången inte blir så kraftig och positiv som möjligt. Det andra skälet är att Sverige måste vara trovärdigt när det gäller inflationsbekämpningen. Momsen på livsmedel spelar stor roll för konsumentprisindex. Vi räknar med kraftigt sänkta priser på livsmedel vid årsskiftet, vilket är utomordentligt positivt för möjligheterna att klara inflationsmålet och för att få del av låga räntor. Det tredje är att en sänkning av moms på livsmedel enligt min bedömning är den skattesänkning som har den mest positiva fördelningspolitiska effekten.
Fru talman! Det är just den sista meningen som jag verkligen vill ifrågasätta. Vi allesammans i samhället äter ju mat och denna förmån är till gagn över alla gränser. Det är klart att alla kan vara tacksamma och glada för detta. Men jag har ändå traditionellt en känsla av att Socialdemokraterna vill stå upp för de svaga och utsatta i samhället. Här breder man ut pengar över hela svenska samhället, även till dem som i dag inte behöver dem. Är det verkligen den profil som man kan förvänta sig av Socialdemokraterna? Borde inte de åtta miljarderna ha träffat utsatta grupper i samhället, t.ex. inom vården samt pensionärer och barn som verkligen behöver ett stöd. Samtidigt drar vi in bidrag och annat i den offentliga sektorn, som gör att det i dag är väldigt tufft för dessa grupper. Kan vi inte förvänta oss en sådan fördelningspolitik i stället för att denna förmån skall smetas ut över hela samhället?
Fru talman! Hela grunden för socialdemokratisk fördelningspolitik och också det synsätt som vi har deklarerat för den gemensamma sektorn är den gemensamma sektorns stora betydelse för medborgarna. Vi har utifrån den situation vi befinner oss i här och nu gjort den bedömningen att vi inte har ytterligare utrymme för utgifter på samhällssidan. Vi menar då att en insats som en sänkning av matmomsen ändå har en betydligt bättre fördelningspolitisk effekt än t.ex. en sänkning av inkomstskatterna eller andra åtgärder på skattesidan.
Fru talman! Det är bra med en sänkning av matmomsen om man ser det skattemässigt isolerat. Men detta är ju inte den bästa skattesänkningen. Socialdemokraterna och vi var tidigare överens om att det bästa i så fall är att höja grundavdraget - det är ju anledningen till införandet av den s.k. LO-rabatten i skattereformen. En höjning av grundavdraget är det skarpaste fördelningsinstrumentet på skattesidan. Kombineras det sedan med sänkt eller slopat grundavdrag för dem som betalar statsskatt blir det oerhört effektivt. Vilken är Inger Lundbergs eller hennes partis uppfattning om den s.k. värnskatten? Den skall slopas vid taxeringen 1999, och Socialdemokraterna skall alltså 1998 gå till val på att ta bort 5 % i extra skatt för dem som tjänar ganska hyfsat. Är det vad ni skall säga i valrörelsen? Vad som hittills står i böckerna är att det är så ni skall göra. Det kan väl inte vara er mening? Det kan väl heller inte vara Inger Lundbergs eller socialdemokratins mening att ni skall ha 15 % i egenavgifter som är avdragsgilla, så att marginaleffekterna blir runt 60 % alldeles ovanför brytpunkten och sedan sjunker över 7,5 basbelopp? Ni kan väl inte på fullt allvar vidhålla att ni tänker införa ett sådant regressivt, orättvist system?
Fru talman! Lars Bäckström går händelserna i förväg, men låt vara för det. Frågan om egenavgifterna kommer att diskuteras i riksdagen när Pensionsberedningen kommer med sitt förslag. Lars Bäckström för fram viktiga synpunkter i sin diskussion av hur egenavgifterna faktiskt kan fungera, med avdragseffekter, osv. Självfallet måste också detta finnas med i diskussionen om egenavgifterna på lång sikt. Låt oss återkomma till detta när egenavgifterna kommer upp till diskussion i samband med Pensionsberedningens förslag. Jag har redan gett ett svar på Lars Bäckströms fråga om värnskatten. Värnskatten är en tillfällig skatt. Vi socialdemokrater kommer naturligtvis att diskutera skattepolitiken inför 1998 års val, och då skall också Lars Bäckström få besked om vilket skattepolitiskt program vi kommer att lägga fram inför väljarna.
Fru talman! Jag tror nog att jag kommer att få besked till den valrörelsen. Det blir antingen si eller så. Jag betvivlar inte att jag någon gång kommer att få besked. Poängen är att man borde ha litet framförhållning i politiken och att de skattskyldiga också skall veta någonting med litet mer framförhållning. Det vore alltså väsentligt. Jag skall ge Inger Lundberg ett tips. Om ni vill få fram effekter och öka skatteuttaget på högre inkomster kan ni ta bort grundavdraget för dem som betalar statsskatt. Det blir då inte ens en höjning över den heliga 50-procentsnivån, givet 30 % i kommunalskatt. Det är ett oerhört skarpt fördelningspolitiskt vapen, som vi länge har lanserat och som ger oerhört stora skatteinkomster. Jag vill, fru talman, avsluta den här repliken med en kommentar till Inger Lundberg och hela socialdemokratin. En av Socialdemokraternas företrädare sade tidigare i debatten att vi i Vänsterpartiet var välkomna tillbaka. Men vi har aldrig flyttat, utan vi har alltid bott i arbetarrörelsen. Vi bor i det s.k. folkhemmet. Detta är emellertid väldigt stort, och det finns andra som flyttar runt i rummen litet grand. Men vi sitter kvar i huset, och om ni bara bestämmer er för att slopa systemet med 15 % i egenavgifter som är avdragsgilla, om ni bara bestämmer er för att behålla värnskatten eller slopa grundavdraget, så flyttar ni närmare oss, och då kan vi träffas ganska ofta. Ni rör er litet grand för mycket i olika lokaler ute i huset nu. Ni får bjuda in vilka gäster ni vill. Vi har inga synpunkter på gästlistan. Men vi skall nog koncentrera oss till de lokaler där vi brukade vara i arbetarrörelsen, och då behövs det en progressiv inkomstbeskattning, skatt efter bärkraft.
Fru talman! Tyvärr, Lars Bäckström, är ni ganska dyra inackorderingar. Det händer ibland, fru talman, att man har litet tråkigt här i kammaren. För ett par veckor sedan roade jag mig en dag med att titta igenom de betänkanden som bara den dagen låg på bordet. I dessa ville Vänstern ha tillkännagivanden om mer pengar till rättshjälpen, högre barnbidrag, ingen tidningsmoms, ett tillkännagivande om att regeringen borde försöka få fram mer pengar till fisket och 100 miljoner till lönebidragsanställningar utöver riksdagsmajoritetens förslag. När ni nu är så dyra inackorderingar, Lars Bäckström, kanske vi inte alltid lyssnar på er. Däremot är det självfallet viktigt att föra en diskussion om grundavdragen. Vi socialdemokrater i skatteutskottet lyssnar på de seriösa förslag som kommer fram, för det är naturligtvis önskvärt att vi gemensamt, så långt det över huvud taget är möjligt, kan göra så breda överenskommelser om skattepolitiken som möjligt. Det gynnar skattebetalarna, och det gynnar Sverige.
Fru talman! Svensk ekonomi utvecklas för närvarande hyggligt. Ränteutvecklingen liksom utvecklingen av kronkursen bekräftar detta. En av anledningarna till denna positiva utveckling är att det nu förefaller möjligt att ytterligare pressa ned budgetunderskottet. Saneringen av statsfinanserna kräver uppoffringar av alla i det svenska samhället. Det sker såväl genom ökad skattebelastning för enskilda medborgare som genom minskade ersättningar i de samhälleliga transfereringssystemen. Det är i grunden naturligt att så sker. De skulder vi gemensamt samlat på oss måste vi också gemensamt skapa resurser för att återbetala. I denna mening gäller exakt samma förutsättningar i den offentliga ekonomin som i familjeekonomin. När det är minus i statskassan får alla medborgare i samhället hjälpas åt, på samma sätt som alla medlemmar i familjen får hjälpas åt när det är minus i familjekassan. Denna enkla pedagogik borde alla kunna ställa upp på och medverka till att sprida. Så sker också i stor omfattning. Delar av den politiska oppositionen förfaller dock ofta till att söka ge intryck av att det finns enkla lösningar inom räckhåll för dessa svåra och långsiktiga problem. Ofta vill man ge intryck av att problemen kan lösas utan uppoffringar av enskilda medborgare. Så betedde sig Socialdemokraterna i opposition, t.ex. när det gällde ersättningsnivåerna i sjuk och arbetslöshetsförsäkringarna. Nu ägnar sig främst Moderaterna, men även företrädare för Folkpartiet och kds, i opposition åt att ge intryck av att problemen löses genom kraftiga skattesänkningar. I en gemensam reservation till det betänkande vi nu diskuterar pläderar de tre oppositionspartierna för att det totala skattetrycket kraftigt skall sänkas. Moderaterna hänvisar i en egen reservation till sina tidigare framförda krav på skattesänkningar om netto 37 miljarder kronor. I Moderaternas motion föreslås bl.a. en sänkning av skatten på kapitalinkomster, en sänkt avkastningsskatt på pensionsförsäkringar, slopad förmögenhetsskatt och sänkt statlig inkomstskatt. Gemensamt för alla de här förslagen är att de i huvudsak gynnar individer med höga inkomster och/eller tillgång till kapital. Det är för övrigt betecknande för presentationen av förslagen att man inte nämner att en sänkning av skatten på kapitalinkomster med automatik innebär att även avdragsrätten för låneräntor sänks med samma procentsats. Fru talman! Centerpartiet ägnar sig inte enbart åt oppositionspolitik. Vi ägnar oss åt konstruktiv oppositionspolitik. Det innebär att vi i konkreta förhandlingar med regeringspartiet fått regeringen att överge den s.k. vänstersvängen, dvs. samarbetet med Vänsterpartiet. Dessa båda partier - regeringspartiet och Vänsterpartiet - har ju, vilket ofta förbises i den allmänna debatten, en kraftig majoritet i denna kammare. Denna vår konstruktiva oppositionspolitik gäller även på skatteområdet. Det innebär t.ex. att vi förmått socialdemokraterna att återställa sin egen återställare om kvittningsrätten, att införa ett tillfälligt riskkapitalavdrag och att förbereda marken för ett avskaffande av dubbelbeskattningen 1998. Vi förbereder nu också marken för att påtagligt trappa upp takten i den skatteväxling som innebär ökade miljöskatter och sänkta skatter på arbete. Ett ofta framfört argument mot en sådan skatteväxling är att det ligger i sakens natur att skattebasen för uttag av miljöskatter minskar. Det är ju obestridligt att så sker, det är ju t.o.m. avsikten med skatteväxlingen att t.ex. de beskattade, miljöskadliga utsläppen skall minska. Dessa kritiker glömmer oftast att det på andra sidan i ekvationen finns en annan skattebas som kommer att öka, nämligen den ökade sysselsättning som blir resultatet av lägre arbetskraftskostnader. Det är den andra viktiga avsikten med att genomföra en skatteväxling. Därmed kan på goda grunder hävdas att en skatteväxling av den art vi förespråkar är statsfinansiellt neutral. Ekvationen går ihop. Det gör inte flera av de ekvationer som reservanterna presenterat med anledning av detta betänkande. Långsiktigt stabila resultat i den ekonomiska politiken uppnås inte genom käcka, hurtfriska tillrop i motioner, reservationer och debatter. Nej, att åstadkomma balans, stabilitet och resultat kräver tålmodigt, långsiktigt arbete och samarbete mellan ansvarskännande parter. Det är på det sättet som också uppnådda resultat - både nu och framöver - kommer att kunna delas av alla. Det kommer att vara belöningen för de uppoffringar som i det kortsiktiga perspektivet är och har varit nödvändiga.
Fru talman! Helt kort vill jag säga till Rolf Kenneryd som Centerns representant att jag tycker att det är bra att Centern har den här oerhört positiva andan till samarbete nu och accepterar alla de skatteförslag som blev proposition och som genomfördes förra hösten då Centern kritiserade dem sönder och samman. Jag tycker att det är väldigt bra att man har anslutit sig till den uppgörelse som vi då träffade med regeringen. Det är oerhört positivt att många partier är med på vagnen när det gäller skattepolitiken.

Fru talman! För en dryg månad sedan hade jag förmånen att med finansministern få diskutera den då precis framlagda tillväxtpropositionen här i kammaren. Vi konstaterade då att tillväxtspropositionens kanske främsta bedrift var att prognosticera en halvering av tillväxten under tiden fram till sekelskiftet med hjälp av den politik som regeringen just hade föreslagit. När nu en månad har gått och utskotten har haft sin behandling av förslagen får jag dess värre notera att ingenting har inträffat som gör att man har anledning att se mer positivt på det som regeringen och socialdemokraterna hade att föreslå. Tillväxten kommer alltså att halveras enligt regeringens egna bedömningar om kammaren om en stund följer regeringens politik. Följer kammaren regeringens politik kommer dessutom arbetslösheten att lägga sig kring 10 %. Under debatten här i dag har regeringsföreträdare, med finansministern i spetsen, frenetiskt försökt att värja sig mot påpekandet att det faktiskt är det som regeringen själv säger. Det är inte vi från oppositionen som hävdar, taget ut ur det blå, att det är detta som är resultatet av regeringspolitiken. Det står i propositionen att om vi accepterar förslagen stannar arbetslösheten som lägst på 10 % vid sekelskiftet. Det är inte att undra på, fru talman, att många är kritiska till det socialdemokraterna har gjort för att främja jobben och pressa arbetslösheten. För en kort tid sedan skrev tidningen Arbetet om behovet av strukturella åtgärder för att klara jobben, dvs. precis den typ av åtgärder som vi från oppositionen frenetiskt har bönat och bett regeringen att acceptera för länge sedan för att mildra arbetslöshetens konsekvenser. Möjligen från den andra sidan av socialdemokraternas interna politiska spektrum skriver Stig Malm i LO-tidningen den 17 november att Socialdemokraterna inte har några förslag till full sysselsättning. Fru talman! Propositionen förespråkar en politik för arbete, trygghet och utveckling. Det blev alltså inte så mycket arbete. Tidigare i dag har Mats Odell påpekat att det kanske var synd att finansministern inte fick göra mer. Jag skulle möjligen vilja volontera en alternativ förklaring, nämligen att finansministern inte har vetat mer vad han skulle göra än det som propositionen faktiskt innehåller. Låt mig, fru talman, alldeles klart slå fast att när en regering prognosticerar arbetslösheten fyra år framåt i tiden till 10 % är och förblir detta ett epokgörande misslyckande. Det sker dessutom i en fråga av central betydelse, inte bara för samhällsekonomin, utan framför allt för alla de människor som drabbas av arbetslöshetens gissel. Att regeringen förefaller att ha fog för sina dystra prognoser understryks dessutom av de siffror som nu droppar in om arbetslöshetsutvecklingen under hösten. Positivt räknat, fru talman, blir det inte sämre. Många tror att t.o.m. detta är en för positiv bedömning. Man brukade understryka från socialdemokraternas sida att det har tillkommit så många arbeten trots att arbetslösheten fortfarande är hög. Någon sade detta här i kammaren för bara några ögonblick sedan. Till detta vill jag bara säga två saker. För den miljon människor, rätt räknat, som fortfarande står utan arbete, som de gärna skulle vilja ha, är det inte så rasande glädjefyllt att veta att någon annan har fått ett jobb som de ville ha, trots att det inte kom de i dag arbetslösa till del. Dessutom ligger inte tillväxten av antalet arbeten i närheten av vad som kommer att krävas för att få ned arbetslösheten på en anständig nivå. Varje regering som ser en sådan utveckling av arbetsmarknaden som den som nu tornar upp sig framför oss i vitögat borde stämmas till åtminstone någon liten ödmjuk eftertanke om den förda politikens hållfasthet, så dock inte regeringen Carlsson. I alla de socialdemokratiska inläggen under dagen har talet varit högstämt till förmån för ett flitigt arbete för att skaffa fler arbeten i stil med det som arbetsmarknadsministern själv i ett högstämt crescendo i denna avdelning utbrast i Dagens Nyheter den 27 januari: Jag är nu på väg att föra landet ur massarbetslösheten. Men det högstämda talet räcker inte. Vad är det konkret som skall få ner arbetslösheten från de förskräckande 10 procenten? På den punkten har ingen socialdemokratisk talare hittills gett något enda litet besked. Kanske kommer det ett sådant i den fortsatta debatten här i kväll. Hittills har det till alla de förslag som andra har presenterat sagts: Nej, nej, nej och åter nej. Detta är absolut inte acceptabelt, utan det är att föra Sverige tillbaka om inte till medeltiden så åtminstone till seklets början. Med den typen av attityd till politiken kommer människor här utanför att få fortsätta att gå arbetslösa när det nya seklet rings in. Kort och gott: Så här kan det inte få fortsätta! I stället flyr Socialdemokraterna till EU samarbetets möjligheter; detta som ett skydd undan nationella kritiker. Inte heller det går emellertid så rasande bra. När det svenska handlingsprogrammet för sysselsättning, kraftigt försenat, så småningom sändes till EU förra hösten, visade det sig att det inte var ett program som regeringen skickade in. Försenat skickade man in ett slags copy right av det s.k. program som, och där har vi nu regeringens egna ord, inte får ner arbetslösheten under 10 % - som om det skulle vara ett bidrag till det europeiska arbetet för att pressa ner arbetslösheten! Därefter försöker regeringen få oss att tro att EU trots detta skall kunna lösa de bekymmer i Sverige som regeringen själv inte mäktar lösa. Om vi för ett ögonblick så att säga lägger åt sidan tilltron till Keynes - en tilltro som regeringen, det framgår av en närmare analys, nog borde ta litet lättare på - kan man fråga sig: Vad är det regeringen hoppas att EU skall göra för jobben i Sverige? Vad är det som skall komma ut av det EU-samarbete på denna punkt som regeringen uppenbarligen skall förlösa den från det som inte klarats här? Det kan rimligen inte vara europeiska AMS-kurser som ligger bakom regeringens förkärlek för att till EU försälja den s.k. aktiva svenska arbetsmarknadspolitiken. Det är t.o.m. så att regeringen vägrar att lyssna till de råd som EU ändå ger om vad regeringarna nationellt skall göra för att klara fler arbeten - dvs. sänka skatten på arbete, som Bo Lundgren tidigare talat om, och avreglera arbetsrätten, något som många av oss i arbetsmarknadsutskottet länge och ivrigt har pläderat för. Men, fru talman, hur skall man kunna ta en politik på allvar som först missleder beträffande EU:s möjligheter att rädda jobben i Sverige och som samtidigt underkänner de rekommendationer som den europeiska unionen från tid till annan ändå ger om vad regeringarna skulle kunna göra för att skapa fler arbetstillfällen? Fru talman! Vad borde då göras där regeringen inte gör något? För det första är det ofrånkomligt att göra något åt den hårt reglerade svenska arbetsmarknaden. När man säger detta får man genast till svar att det här innebär ett ensidigt gynnande av arbetsgivaren. Därmed avfärdas den idén. Men vilken felsyn ger man inte uttryck för om man tror att en avreglering av arbetsmarknaden är till för att göra arbetsgivare lyckliga! Arbetsmarknaden skall avregleras så att människor som i dag inte får ett arbete får chansen att komma in på arbetsmarknaden i stället för att stoppas därför att regleringarna lägger oöverstigliga hinder i vägen. För det andra måste lönebildningen göras mera flexibel. Löneavtalen måste hållas på rimlig nivå, men lönespridning måste också tillåtas mellan olika typer av arbeten. Men då kommer omedelbart kritiken att det innebär att sänka lönerna. Nej, det innebär inte att sänka lönerna. Däremot innebär det att en arbetsmarknad öppnas för människor som i dag inte har tillträde till arbetsmarknaden. Det innebär att arbeten skapas som i dag inte kan utföras för beskattade pengar. Därmed ges inte minst ungdomar möjligheter att för första gången få in en fot på ett jobb. För det tredje behövs en kunskapsuppbyggnad som är produktiv och som byggs upp på ett sådant sätt att den blir lönsam för dem som skall anställa mera kunniga medarbetare och som ger dem ett utbyte som är beredda att satsa på något som ger dem mera kunnande och högre kompetens. Tyvärr verkar Socialdemokraterna inte vara intresserade av någonting av detta. Vi tror inte på sådant, brukar det heta när man talar från denna talarstol i samband med att vi försöker föreslå vägar för att bryta arbetslösheten. Jag skulle kunna acceptera det synsättet om våra förslag avslogs till förmån för något som var konkret, handfast och som i varje fall Socialdemokraterna därmed satte tilltro till. Men när man avslår varje förslag som läggs av någon annan till förmån för platt ingenting är det inte att ta ansvar för jobben. I stället är det att smita, därför att man själv inte har någon idé om hur man borde göra. Fru talman, det är inte acceptabelt gentemot de arbetslösa att bara fortsätta att säga nej. Av det skälet har vi moderater aktualiserat tanken på en kommission, fri från partierna, som skulle kunna bryta dödläget i arbetslöshetsfrågan. Vi säger inte att de förslag som vi lagt fram i alla enskildheter är färdiga. Vi tror på riktlinjerna och vi är övertygade om att de skulle göra nytta. Men låt oss, om nu inte andra tror på det här, backa ett halvt steg från alla intagna positioner! Och låt dem som står fria från partierna få tre månader på sig att formulera vad de tror skulle kunna sätta människor i arbete! Vi har i dag presenterat vad vi tycker är rimliga frågor, inte lösningar, som föreslagna kommission borde ta sig an. Men säkert som amen i kyrkan säger Fru talman! Om man känner något ansvar för landet och de människor som saknar arbete står det klart att så här kan det inte fortsätta.
Fru talman! I den socialdemokratiska retoriken genom åren har det ofta i denna kammare ljudit: Arbete åt alla. Vi är för den fulla sysselsättningens politik. Då det var goda tider och allt rullade av sig självt var harmlösa partipolitiska slagord inte särskilt störande. Men så kom 80-talet. Finansspekulanter och finanshajar släpptes loss, och den dåvarande socialdemokratiska regeringen hängde aningslöst med i svängarna. Sedan kom industrinedgången. Arbetsplatser försvann. Investeringskapital flydde utomlands. Vi kom i en djup svacka, vilken vi ännu inte kommit ur. Hösten 1990, alltså för mer än fem år sedan, rusade den öppna arbetslösheten i höjden. Kurvan bröts inte förrän 1993. Då planades den ut och det vände. Under 1994 var det en återhämtning. Men så kom det socialdemokratiska valbudskapet om återställarna. Vi skulle tillbaka till det som var förr. Men kartbilden och, framför allt, verkligheten var helt annorlunda. Därför blev regeringens återställare efter valet 1994 en medicin som förstärkte svårigheterna. Efter drygt ett år med socialdemokratiskt styre kan vi nu för hela arbetsmarknaden summera läget så här: Fler är arbetslösa. Var åttonde vuxen står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Fler är långtidsarbetslösa. För ungdomarna innebär det att arbetslösheten för dem som är under 25 år ligger på närmare 20 %. Av dessa arbetslösa ungdomar är numera var tredje s.k. långtidsarbetslös. Då räcker det inte med stolta proklamationer om att ingen skall vara arbetslös i mer än 100 dagar. De stolta planerna faller platt till marken, och propagandan ekar ihåligt. Jag tror att vi behöver se sanningen i vitögat och inse att vi har en ny situation på arbetsmarknaden. Vi har en internationalisering, och förändringstakten är snabb. Detta innebär att vi måste se till att det finns verktyg så att vi kan hantera en situation som denna. Ändå måste några grundläggande moment iakttas. Jag har flera gånger i denna kammare påmint om de tre ben som måste finnas för att vi skall få en fungerande arbetsmarknad: en aktiv arbetsmarknadspolitik, ett positivt näringsklimat samt sanerade och sunda statsfinanser. Regeringen sviktar när det gäller den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Först prutade man ner det statliga stödet till lönebidrag för arbetshandikappade. När man sent omsider också här kom med en återställare var det otillräckligt. I arbetsmarknadsutskottet fick vi ta initiativ till en justering och en förstärkning av det anslaget. I fredags debatterade vi förändringen i regelsystemet för arbetsplatsintroduktionen, API, för ungdomar. I det socialdemokratiska återställarpaketet är krav införda som skulle göra det svårt, för att inte säga omöjligt, att hjälpa nytillträdande ungdomar in i arbetslivet. Regeringens senfärdighet och okänslighet för framför allt småföretagarnas psykologi har gett ödesdigert resultat. I den proposition vi nu diskuterar finns egentligen bara dagordningen. Beträffande de konkreta punkter som gäller arbetslöshetsförsäkringen har vårt utskott påtalat brister i förslagen till ändringar av bestämmelserna. Det intryck man får, fru talman, när det gäller regeringens sätt att sköta arbetsmarknadspolitiken är att regeringen för länge sedan har tagit julledigt. Vi frågar oss var regeringen är och vad arbetsmarknadsministern håller på med. Tyvärr är frågan befogad. Det andra benet om det positiva näringsklimatet har råkat ut för flera kolliderande beslut. Regeringens förslag om de s.k. korta momsinbetalningarna fick stöd här i kammaren av såväl socialdemokrater som centerpartister och miljöpartister. Det var ett hårt slag mot framför allt många småföretagare. Det är bara ett exempel på hur man från regeringshåll driver fram beslut som kolliderar med en i övrigt positiv retorik om småföretagens betydelse. Den tredje punkten om de sunda statsfinanserna är ett högaktuellt ämne som tar lång tid att arbeta igenom. Hår får ingen möda sparas när det gäller att få statsfinanserna i balans och pressa ner statsskulden. Om det skulle lyckas, skulle det innebära ett positivt resultat för främst en lägre räntenivå. Detta om någonting skulle vara gynnsamt för företagande och människor i små omständigheter. Nu står vi inför en situation där regeringen själv bedömer att vid sekelskiftet kommer var tionde att stå utanför den reguljära arbetsmarknaden. Detta, fru talman, är en alldeles för låg ambition. Den centrala frågan är hur den långsiktiga utvecklingskraften skall öka. Det berörs tyvärr alltför litet i regeringens proposition. Den inskränker sig mest till allmänt välvilliga formuleringar om betydelsen av utbildning och allmän kompetenshöjning. Detta är i och för sig värdefullt, men de konkreta förslagen saknas tyvärr. Därför är det viktigt att vi får en politik som medför att andelen företagare ökar och att befintliga företag nyanställer. Det är viktigt att se Sverige som en nation av löntagare men också av företagare, där företagandet måste tillåtas växa. Om vi inte lyckas med det får vi en nation med allt fler bidragstagare med allt sämre och alltmera urholkade bidrag. Därtill kommer de mänskliga och sociala förluster som följer i spåren för varje arbetslöshet. Det gäller särskilt de långtidsarbetslösa och ungdomar som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och få sitt första jobb. Vårt beslut här nyss om att anställningskrav kopplas till bestämmelsen om arbetsplatsintroduktion för ungdom kan vara en del i ett omtänkande när det gäller att få en realistisk arbetsmarknadspolitik. Från Folkpartiets sida har vi upprepade gånger påtalat den negativa konsekvensen av att svux och svuxa försämrats. Det är ett hårt slag mot framför allt lågutbildade ensamföräldrar som redan utgör en hårt drabbad grupp. Vi liberaler anser att barntillägget snarast bör återinföras i avvaktan på att Studiestödsutredningen finner lösningar som förbättrar studiemöjligheterna för dessa och andra vuxenstuderande. Vi hade gärna sett att åtgärder snabbt hade vidtagits, så att inte också vårterminen 1996 skall bli en förlorad termin. Fru talman! Därför vill jag yrka bifall till reservation 64 i finansutskottets betänkande nr 1. Fru talman! Till sist vill jag säga att läget ändå inte är hopplöst. Vi får inte glömma att vi lever med paradoxen att arbetslöshet inte beror på arbetsbrist. Det är i stället följande tre brister vi får dras med: Brist på lönsamhet, brist på pengar i offentliga kassor och brister i vår fantasi när det gäller att organisera arbetslivet. Skulle vi komma till rätta med dessa tre brister skulle vi få en fungerande arbetsmarknad och många nya jobb skulle skapas. Vi skulle få det vi kallar för de riktiga jobben. Det skulle också ge en annan god bieffekt. Vi skulle få råd att ta oss an uppgifter där det i dag råder stora svårigheter inom t.ex. vård och omsorg. Vi skulle också kunna vidta åtgärder för att förbättra miljön. Skall det bli möjligt måste vi stärka arbetslinjen, komplettera reguljär utbildning, ge chans till kompetenshöjande insatser, förenkla de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och förändra försäkringssystemet till omställningsförsäkring i avsikt att stärka just arbetslinjen. Flexibilitet på arbetsmarknaden behöver öka och krafttag måste tas mot långtidsarbetslöshet. Fru talman! Vi behöver ta ett förnyat socialt ansvarstagande där arbetshandikappade, ungdomar och nya svenskar får särskild stimulans och stöd för att kunna fylla sin roll i arbetslivet. Vi får inte glömma bort att arbetet har ett egenvärde för individen och för hela samhället. Det är därför det är så viktigt att debatten förs om arbetslivets förnyelse och att det sker utan besvärande skygglappar. Historien borde ha lärt oss att vi inte skall upprepa misstag genom att reflexmässigt återställa. Ett gott arbetsliv behöver inslag av både rationalitet och en rejäl portion social omtanke.

Fru talman! Liksom andra talare i dag tvingas jag konstatera att Sveriges största problem är arbetslösheten. På samma sätt som andra kan jag också konstatera att regeringens prognoser är att arbetslösheten skall bestå och bestå och att den fortfarande skall vara 10 % vid sekelskiftet. Detta är helt oacceptabelt. Det behövs alltså en mera aktiv och sysselsättningsbefrämjande politik. Det handlar om olika delar. Det handlar om näringspolitik och miljöinvesteringar m.m. Tyvärr kan jag konstatera att tillväxtpropositionen saknar tillräckliga förslag på de här områdena och att det också saknas offensiva förslag i arbetsmarknadspolitiken. Regeringen har resignerat. Det enda konkreta förslag som finns inom arbetsmarknadspolitiken är ytterligare begränsningar i arbetslöshetsförsäkringen. Detta har ingenting med tillväxtpolitik att göra. Det krävs större resurser och bättre precision i arbetsmarknadspolitiken. Politiken måste inriktas på att hävda arbetslinjen och på att stödja särskilt utsatta grupper. Arbetsgivarnas ansvar måste öka när det gäller rehabilitering, handikappade, kompetensutveckling och praktikplatser. Den kommunala sektorn måste få ett utökat ekonomiskt utrymme. Det finns ingen ekonomi i att låta folk gå från den kommunala sektorn till arbetslöshet. Det är bra att arbetsmarknadsministern öppnat för lokala avtal mellan arbetsförmedlingen och kommuner så att arbetslösa temporärt kan visstidsanställas i kommuner och landsting. Men det räcker inte, med en arbetslöshet på 10 % i fem år framåt krävs det mer långsiktiga lösningar för att behålla arbeten i bl.a. Det behövs också ett omfattande kompetensutvecklingsprogram för alla dessa kvinnor som har lämnat den kommunala sektorn och tvingats ut i arbetslöshet och för alla dessa kvinnor som har lämnat den kontorsadministrativa sektorn. Ett har de gemensamt, deras yrken har bortrationaliserats och de riskerar långtidsarbetslöshet. Skall de ha en chans och en möjlighet att återkomma i arbete krävs en bred och djup kompetenssatsning som leder in på en ny arbetsmarknad. Det krävs ett system för kompetensutveckling i arbetslivet för dem som redan finns där för att förhindra att människor tvingas lämna sina arbeten bara för att deras utbildning är föråldrad eller för att det finns en ny arbetsorganisation. Vi i Vänsterpartiet har vid flera tillfällen lyft fram vårt förslag. Vi kallar det framtidsfonder. Fonderna finansieras via en höjd bolagsskatt, och pengarna skall avsättas i lokala och regionala fonder som arbetsgivarna och facket disponerar för kompetensutveckling. Vänsterpartiets förslag skiljer sig på en avgörande punkt från de borgerliga partiernas förslag om individuella utbildningskonton. Vårt förslag verkar fördelningspolitiskt utjämnande mellan företag och individer. Det är också dags att begränsa det övertidsuttag som i dag motsvarar mer än 130 000 nya arbetstillfällen. Det är dags att lagstifta så att deltidsarbetslösa får företräde till fler arbetstimmar. Det är dags att ta det första steget för att förkorta arbetstiden, så att fler får tillgång till arbetsmarknaden. I dag är det bara svenska politiker och svenska ekonomer som hårdnackat vägrar att inse att en arbetstidsförkortning ger fler arbetstillfällen, samtidigt som hela den europeiska arbetstidsdebatten handlar om att minska arbetstiden för att skapa fler jobb. I stället fortsätter vi att arbeta mest i Europa - dvs. de som har jobb. Det finns naturligtvis flera andra goda skäl för att förkorta arbetstiden, och det handlar om jämställdhet, livskvalitet, arbetsmiljö och hälsa. Det behövs obligatoriska praktikplatser med avtalad praktiklön, så att ungdomar får tillträde till arbetsmarknaden. Det är dags att låta arbetsgivarna ta ett utökat ansvar för sin egen arbetskraftsförsörjning och att öppna arbetsmarknaden för ungdomarna. Det krävs dessutom särskilda insatser för ungdomar som kan finansieras med otraditionella medel. Vi har föreslagit att man skall kunna arbeta med Agenda Det krävs riktade insatser för invandrarna. Här krävs ett system med både aspirantplatser och praktikplatser, så att invandrarna får en chans på arbetsmarknaden. Det går inte att, som t.ex. Björn Rosengren gör, klumpa ihop invandrarna i en grupp och säga: Varsågod! Ni får städa - staten subventionerar. Vi talar om en mångfacetterad grupp, där många har hög kompetens inom olika områden, en begåvningsreserv som samhället vägrar utnyttja och som skulle kunna vara en tillväxtfaktor för Sverige. Det krävs ett mer utvecklat samarbete mellan arbetsförmedling, försäkringskassa och kommunerna lokalt. Kampen mot arbetslösheten måste bedrivas med samhällets samlade resurser regionalt och lokalt, inte sektorsuppdelat inom olika ansvarsområden. I stället för att lägga fram konstruktiva förslag för att motverka arbetslösheten föreslår regeringen ytterligare begränsningar i arbetslöshetsförsäkringen. Man signalerar om en bortre gräns i försäkringen. Tanken bygger på den borgerliga regeringens gamla förslag att göra arbetslöshetsförsäkringen till en ren omställningsförsäkring, i den meningen att den arbetslöse hade ett år på sig att ställa om från löneinkomst till socialbidragsberoende i de fall individen ej lyckades finna nytt arbete inom perioden. Den skuldbelägger individen, som om det var individens eget fel att han eller hon var arbetslös. Vänsterpartiet avvisar tanken på en bortre gräns i arbetslöshetsförsäkringen. Det skulle vara skönt om Johnny Ahlqvist också gjorde det här i dag. Vi avvisar också förslagen om förändrade kvalifikationsregler och skärpning av avstängningsreglerna på samtliga punkter som redovisas i betänkandet, utom på den punkt som handlar om fusk. Det är helt klart att attityden mot fusk skall vara klar och bestämd. Vi har inget att erinra mot det förslaget, men vi förutsätter bara att kriterierna för grov vårdslöshet och fusk är sådana att inte mindre företeelser, rent slarv, leder till lång avstängning. Förslagen om de här förändringarna kommer samtidigt som en a-kasseutredning sitter och skall se över hela försäkringen. Förslaget är dåligt underbyggt. Arbetsmarknadsutskottet har tidigare uttalat att ett fullgott beslutsunderlag måste finnas om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen föreslås. Trots detta ställer en bred majoritet upp på att återigen baxa igenom ett förslag utan fullgoda konsekvensutredningar och där det samlade resultatet blir svårbedömt. Vi avvisar alltså förslaget. Jag brukar lyfta fram en konstig konsekvens av förslaget. Det gäller att man ändrar reglerna för att kvalificera in sig. Tidigare var två månader av föräldraledigheten grund för kvalifikation. Det tar man nu bort. Det är en regel som infördes på 1970-talet. Jag ser detta som ytterligare ett bakslag för kvinnorna. Förslaget är naturligtvis inte utvärderat ur jämställdhetssynpunkt. Det finns också andra absurda konsekvenser av detta förslag. Det finns alltså inte någon anledning att i dag fatta oöverlagda beslut när det gäller den här försäkringen. Frågan utreds, och det skulle vara anständigt att vi väntade tills utredningen var klar. Slutligen, herr talman, vill jag konstatera att även om regeringen misslyckats att presentera en politik som leder till tillväxt och minskad arbetslöshet, har Moderaterna i stället presenterat en politik som leder till ökade löneklyftor, minskar löntagarnas rättigheter i arbetslivet och skuldbelägger den arbetslöse. Det är en politik som leder till ett ännu starkare tudelat samhälle, där tillväxten uteblir, inte minst på grund av minskad inhemsk efterfrågan. Jag kan bara instämma i min partikamrat Johan Lönnroths tidigare uttalande. Vi har två fiender att bekämpa: arbetslösheten och Herr talman! Andra har redan lämnat yrkanden för Vänsterpartiets räkning. För att spara kammarens tid skall jag avstå från fler yrkanden, men jag står naturligtvis bakom samtliga av Vänsterpartiets reservationer.

Herr talman! I den allmänpolitiska debatten den 12 oktober förde jag en diskussion med arbetsmarknadsministern om regeringens misslyckande på det arbetsmarknadspolitiska området. Jag jämförde då Socialdemokraternas vallöften med den bistra verkligheten. Det handlade om det generella löftet att arbetslösheten skulle vara nere i 5 % redan i år och att alla ungdomar skulle ha arbete efter 100 dagar. Det handlade också om att inte kasta ut kommunalt anställd personal i öppen arbetslöshet, eftersom Socialdemokraterna i valrörelsen lovade att man inte skulle röra verksamheterna i kommuner och landsting. Dess värre, herr talman, är det den bistra verkligheten som gäller också i dag - en verklighet som är likadan som för drygt två månader sedan. Vi noterar fortsatt hög arbetslöshet, på ca 12 %, inberäknat dem som är i åtgärder. Antalet varsel ökar. Ungdomsarbetslösheten, som vi debatterade i fredags, är fortsatt förskräckande hög. På tal om den kommunala verksamheten, fick jag just i dag Norrköpings kommuns egen tidning, som toppar med just rubriken att de första uppsägningarna av personal har skett. Runt om i landet börjar detta nu verkställas, att människor friställs i kommuner och landsting - något som är direkt mot vad Socialdemokraterna sade i valrörelsen. Från regeringens sida händer det dess värre inte så mycket på det här området. Tvärtom är det arbetsmarknadsutskottet här i riksdagen som får ta initiativ, precis som hände i fredags, då vi underlättade för ungdomar att få praktikplats. Det är mot regeringens och arbetsmarknadsministerns uppfattning. Också i dagens betänkande gör utskottet ett antal förändringar i de förslag som kommer från arbetsmarknadsministern, och det rör främst arbetslöshetsförsäkringen. Man måste ju faktiskt, herr talman, ställa sig frågan om det är Johnny Ahlqvist, vår ordförande i utskottet, eller arbetsmarknadsministern som nu bestämmer om den socialdemokratiska politiken på det arbetsmarknadspolitiska området. Elver Jonsson frågade tidigare var regeringen är, om regeringen har tagit ledigt. Uppenbarligen är det så att Johnny Ahlqvist nu är ministerns stand-in. På ett väsentligt område är dock Johnny Ahlqvist - än så länge - lojal med sin minister. Det handlar om inriktningen på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Också på detta område behöver riksdagen korrigera en regering som är på fel kurs. I en tillväxtrapport och i en arbetsmarknadspolitisk rapport har vårt parti presenterat 25 förslag till en ny politik som skulle skapa förutsättningar för att snabbt få fler i arbete. Jag vill nämna några exempel ur de här rapporterna just på det arbetsmarknadspolitiska området. Det första exemplet är ett lärlingssystem, som innebär att ungdomar kan varva teori och praktik med stora möjligheter att ha ett fast jobb när utbildningen är slut. Utskottet har studerat det tyska systemet, och jag skulle vilja fråga Johnny Ahlqvist hur han ser på det. Är det något för Sverige? Kan vi hjälpas åt med att införa ett sådant eller liknande system, just för att se till att ungdomar inte hamnar i arbetslöshet utan faktiskt kan ha utbildningen som avstamp för att sedan få ett fast jobb? En andra punkt handlar om effektiviseringen av Arbetsmarknadsverket, exempelvis genom att dela upp det regionvis eller, vilket nu såväl Aftonbladet som SSU-ordföranden har varit inne på, göra ungefär som man gjorde med SÖ. Man kan avveckla den stora tunga strukturen och ha en liten, lätt och smidig organisation, och i stället prioritera fältarbetet. Är det något för Johnny Ahlqvist? Kan vi samarbeta kring att bryta ned strukturerna och få verksamheten effektivare? Vi har ett antal andra exempel också. Jag kan nämna arbetsmarknadsutbildningen, som bör styras in i det reguljära utbildningssystemet, och ett sabbatsår för personer mellan 45 och 55 år, just för att få fram fler vikariatsplatser. Ett annat exempel är förändring av arbetsrätten så att längre visstidsanställningar - kalla det gärna för projektanställningar - tillåts. Detta skulle vara till för att få fler företagare att våga anställa. Också på denna punkt borde vi gemensamt kunna finna kreativa lösningar så att vi kommer ur de gamla låsningarna när det gäller just arbetsrätten. Det kanske också kan vara någonting för Johnny Ahlqvist att fundera på. Vi bör kunna hitta en kreativ lösning så att vi underlättar för människor att få arbete. Sist, herr talman, vill jag ta upp förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Den centrala frågan, om ersättningsnivån, är inte uppe till behandling, men från kristdemokraternas sida anser vi att 75 procentsnivån är för låg. Socialdemokraternas och Centerns beslut om sänkning av ersättningsnivån drabbar enskilda människor betydligt värre än de föreslagna förändringarna i arbetsvillkoret som vi i dag skall behandla. Samtidigt skall också sägas att det är ytterst beklagligt att vi återigen tvingas gå in och göra förändringar, trots att den utredning som arbetar med dessa frågor ännu inte har presenterat sina förslag. Det hade varit bättre att ta allting i sin helhet. Givetvis tycker jag att det skulle ske till förmån för en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring med en 80-procentig nivå i ersättningen. Herr talman! Jag har inga yrkanden, men givetvis står jag bakom samtliga de reservationer som kristdemokraterna har i betänkandet.

Herr talman! Denna riksdag är faktiskt unik i Europa. Inget annat lands parlament har förmått fatta sådana omfattande beslut om sanering av statens finanser. Det tycker jag faktiskt att vi kan känna en stolthet över. Vi kan vara stolta, men inte nöjda. Vi skall också vara stolta över att Sverige under det gångna året haft en tillväxt som är den högsta på 25 år. Vi kan vara stolta, men inte nöjda där heller. Vi kan också vara stolta över att sysselsättningsökningen är den starkaste sedan andra världskriget - stolta, men inte nöjda. Vi skall vara stolta över att arbetslösheten har vänt. Totalt är 48 000 personer färre i åtgärder eller öppen arbetslöshet än för ett år sedan. Under det gångna året har vi tagit stora steg för att skapa grundläggande förutsättningar för en uthållig tillväxt, där det viktigaste har varit att få balans i statens finanser. Med ordning och reda i statens finanser ökar investeringarna. När investeringarna ökar går sysselsättningen upp. Då ökar också tillväxten. Så enkelt, herr talman, är det i teorin. Men nu gäller det att sjösätta detta i praktiken. Därför har vi socialdemokrater presenterat en dagordning för ökad tillväxt - en genomgripande strategi för att ge Sverige luft under vingarna under de kommande decennierna, och en kraftsamling för att kunna återvinna den fulla sysselsättningen. Det är en dagordning där huvudpunkterna består av tre viktiga förutsättningar. Den första och helt grundläggande är att statsfinanserna är under kontroll. Därför har vi tagit beslut om både skattehöjningar och besparingar. Den andra förutsättningen handlar om en aktiv arbetsmarknadspolitik och människors möjlighet till utbildning och kompetensutveckling. För det tredje handlar det om att företagen skall få möjlighet och utrymme att växa och skapa jobb i Herr talman! Den moderna arbetsmarknadspolitiken har aldrig ställts inför så svåra krav som i dag. Inte på 60 år har arbetslösheten nått sådana nivåer som under de senaste åren. Aldrig tidigare har prövningarna varit större för oss som tror på den fulla sysselsättningen. För oss socialdemokrater är kampen mot arbetslösheten den i särklass viktigaste frågan. Det handlar ytterst om att slå vakt om människovärdet, att alla behövs och att alla har något att bidra med. Den viktigaste resursen i samhällsbygget är allas vilja och förmåga att dra sitt strå till stacken. Det är välfärdssamhällets hela grund. I bland har vi tendensen att tro att massarbetslöshet kan lösas enbart genom arbetsmarknadspolitik och att det handlar om att brassa på med olika former av åtgärder. Det är en allvarlig felsyn. Nya jobb växer inte på arbetsförmedlingen, vare sig i Solna eller Sveg. Nya jobb kan bara komma fram i växande företag i Södertälje eller Simrishamn. Det är denna insikt som vägleder oss socialdemokrater i vårt arbete med att bygga Sverige starkt igen. Det är företagen i Solna, Sveg, Södertälje och Simrishamn som har kraften att ge de arbetslösa jobb. Arbetsmarknadspolitikens roll är en annan. Uppgiften är att rusta de arbetslösa så att de kan konkurrera om de nya jobben på samma villkor som de som redan har jobb. Uppgiften är också att förmedla jobben - rätt kvinna eller man på rätt plats. Ofta blandar vi ihop dessa politikområdens uppgifter. Det är därför Vänsterpartiet inte blir trovärdigt. Man vill brassa på med åtgärder i tron att det löser arbetslösheten. Det är också därför moderaterna inte blir trovärdiga. När de ledde regeringen - den regering som Per Unckel ingick i - förstod de inte att det var tillväxten som kunde skapa nya jobb. De valde i stället att blåsa upp olika AMS-åtgärder till nivåer som vi aldrig tidigare skådat i detta land. Nu försöker moderaterna återigen med sina unkna konservativa idéer. I det betänkande som kammaren behandlar i dag pläderar moderaterna för avreglering av arbetsmarknaden, för att riva upp löntagarnas skydd på arbetsmarknaden och för att minska det fackliga inflytandet på arbetsplatserna. Herr talman! Moderaternas inställning till arbetsmarknadspolitik bygger på en grundläggande felsyn om hur växande företag fungerar. Varför förstår inte Moderaterna och Per Unckel att de framgångsrika företagen har gått från en produktion styrd av produktionens egna villkor till en produktion styrd av marknadens villkor? De har gått från hierarkiska organisationer, där de anställda är utbytbara, till platta organisationer, där alla medarbetare måste ha en bredd. De framgångsrika företagen har gått från en gammaldags syn på medarbetare som produktionsenheter som lyder order, till en modern syn på medarbetare som företagets viktigaste resurs. I detta förändringsarbete är fackföreningen på arbetsplatsen en mycket viktig medaktör. Det är tillsammans med facket som företagen har ökat sin produktivitet, sina vinster och sina framgångar på marknaden. I tider när fackföreningarna är viktigare än någonsin för företagens möjlighet till växtkraft kommer moderaterna åter dragande med sin gamla fackföreningsfientliga retorik. Med sina sedvanliga ideologiska skygglappar ställer de samma gamla unkna krav som de drev redan vid industrialismens genombrott: Slopa kollektivavtal, avskaffa den fackliga a-kassan och begränsa på alla sätt de anställdas inflytande över utvecklingen! Försvagat fack - försvagade medarbetare - kan aldrig göra företagen framgångsrika. Vi socialdemokrater har motsatt uppfattning. Trygga medarbetare gör företagen framgångsrika. Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar lägger vi fast en dagordning, som det sagts vid många tillfällen i dag, för hur vi vill göra för att säkra den höga tillväxttakten också i framtiden. Dagordningen pekar också ut de områden som vi skall gå vidare med. Det gäller vidgad och förstärkt kompetensinvestering och att arbeta vidare med att effektivisera och förenkla arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen utgör det viktigaste instrumentet när utsatta grupper skall få ökat stöd för att få ett arbete. Men det gäller inte minst den enskildes ansvar. Det gäller också hur vi i framtiden vill bredda ansvaret för att klara sysselsättningen. Det är en samverkan med flera aktörer, där kommunerna, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen skall samverka så att åtgärderna blir mer effektiva och arbetslösheten bekämpas bättre. Arbetsmarknadspolitiken får inte bara vara en väg till en ny ersättningsperiod i a-kassan. Därför måste arbetslöshetsförsäkringens roll tydliggöras mer som en omställningsförsäkring. Det räcker inte med dagens beslut att bara snäva in inträdet till försäkringskassan, Ingrid Burman. Det gäller också att våga ta diskussionen om arbetslöshetsförsäkringen skall vara en inkomstgaranti. Det finns också ett behov av att se över nuvarande arbetsrättliga lagstiftning. Men inte med utgångspunkten att försvaga löntagarnas ställning, utan helt enkelt därför att arbetsmarknaden inte är densamma i dag som när lagstiftningen infördes. På detta område pågår ett arbete i Arbetsrättskommissionen. I kommissionen ingår också parterna som huvudaktörer för att komma fram till en lösning inför framtiden. Jag vill till Per Unckel, Elver Jonsson och Dan Ericsson säga, att jag tycker att vi inte skall förekomma kommissionen, utan i stället avvakta vad den framöver kommer fram till. Beträffande övriga delar behandlas i tillväxtpropositionen för närvarande ett stort antal utredningar. Det finns i dag ett tiotal utredningar med bärighet på arbetsmarknadspolitiken. När dessa utredningar är klara i början på nästa år kommer vi att lägga fram ett förslag till förstärkning av arbetsmarknadspolitiken. Dessa utredningar behandlar både AMS inriktning och lärlingssystemet. Jag tycker att vi kan avvakta och se vad utredningarna kommer fram till, Dan Ericsson. Herr talman! Jag är som ordförande i arbetsmarknadsutskottet glad över att vi bakom våra delar i tillväxtpropositionen har en bred uppslutning kring den inriktning som finns. Det bådar gott inför det beslut som kommer att fattas i framtiden för att få ökad tillväxt och fler i arbete. Där måste också vi politiker ta vårt ansvar, även som det kan kännas svårt ibland. Herr talman! Jag skulle önska att moderaterna kunde ta av sig de ideologiska skygglapparna och vara beredda att diskutera de verkliga problemen i stället för att fortsätta ett retoriskt spel för gallerierna. Herr talman! Jag vill avslutningsvis ställa en fråga till Elver Jonsson och Per Unckel, som minister i den tidigare borgerliga regeringen. Känner inte Per Unckel eller Elver Jonsson, som representerar de regeringsbärande partierna under förra mandatperioden - något ansvar alls för den utvecklingen av arbetslösheten? Känner ni inget ansvar för de beslut som ni fattade under den förra mandatperioden, då arbetslösheten ökade? Har ni glömt vad som hände? Var det inte era beslut, Elver Jonsson, som bäddade för den höga arbetslöshet som i dag finns? Jag vill också ställa en fråga till Per Unckel. Tror Per Unckel att avreglering och sänkta skatter skall lösa de problem som i dag finns på arbetsmarknaden?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

Herr talman! Johnny Ahlqvist vill att jag skall ta av mig skygglappar, som han påstår att jag har. Jag känner dem inte så påtagligt. Om Johnny Ahlqvist är beredd att säga ja till att tillsätta en fristående expertkommission kanske också Johnny Ahlqvist kan bidra till avtagandet av skygglappar, som han tycks ha i övermåtta. Det är det första. För det andra säger Johnny Ahlqvist att han är stolt över att man nu har den högsta tillväxten på 25 år och skapat förutsättningar för en uthållig tillväxt. Men vad man i denna proposition säger är, som jag påpekade i mitt anförande, att tillväxten skall halveras under de fyra år som nu ligger framför oss, under förutsättning att riksdagen fattar beslut i enlighet med regeringens förslag. Stoltheten bör nog inte pösa över hos Johnny Ahlqvist när han granskar vad regeringen faktiskt föreslår. För det tredje tycks moderaterna inte förstå hur företagen fungerar, säger Johnny Ahlqvist, därav våra förslag om bl.a. arbetsrätten. Tror jag det! Hela syftet med den avreglerade arbetsmarknaden är just att säkerställa att nya typer av företag kan utvecklas - de företag som stoppas av dagens arbetsmarknadsregleringar. Jag misstänkte i mitt huvudanförande att Johnny Ahlqvist möjligen skulle anklaga mig för att föra Sverige tillbaka till medeltiden. Nu blev det bara till industrialismens början. Det tar sig, Johnny Ahlqvist! Välkommen in i gänget när ni har skrivit fram historien ett stycke till! Låt mig emellertid fastslå mycket bestämt, att om man tror att dagens arbetsmarknadsreglering bidrar till att göra löntagarna trygga, har man på alla tänkbara skygglappar på alla tänkbara ögon. Problemet är att dagens arbetsmarknadsregleringar skapar otrygghet därför att de stänger ute och slår ut. Rörligheten är den nya arbetsmarknadens nya trygghet. Den går inte att åstadkomma på annat sätt än genom avregleringen Herr talman! Mitt fjärde påpekande är min ursprungliga fråga. Vi går in i en period där regeringen säger att vi skall få 10 % arbetslöshet vid sekelskiftet. Vad är regeringens besked till alla som undrar vad ert program egentligen är? Vi har lämnat vårt. Vi tror på skattesänkning och avreglering.
Herr talman! Då fick jag till slut ett besked från Per Unckel. Det enda som Per Unckel tror på är skattesänkning och avreglering. Herr talman! Jag kan inte någonstans i moderaternas motion hitta några förslag som innebär att man skulle minska arbetslösheten. Det är som jag sade inledningsvis. Det handlar bara om att göra det otryggare för de anställda. När det sedan gäller förslaget om arbetslöshetskommissionen, som moderaterna blåser upp så väldigt starkt, förstår jag att man från Moderaterna driver den frågan. Moderaterna anser att politikerna inte skall lägga sig i eller ta något ansvar. Det är ett mycket sätt, Per Unckel, att föra bort hela frågan från parlamentet genom att säga: Tillsätt en arbetslöshetskommission, så skall den lösa problemen. Vi politiker skall inte ta ansvar för detta. Jag anser att vi politiker är skyldiga att ta detta ansvar, Per Unckel. Det är därför vi sitter här. Men jag förstår att Per Unckel inte vill ta ansvar för vad som hände under förra mandatperioden. Är det inte så, Per Unckel, att ert förslag innebär att man skall sänka skatterna till år 2000 med 280 miljarder? Det innebär att denna skattesänkning kommer att slå oerhört hårt mot den offentliga sektorn. Ni kommer att öka trycket på den offentliga sektorn så att man får friställa ytterligare människor. Det var väl ändå så, Per Unckel, att det recept som Moderaterna i dag pläderar för är det ni tillsammans med Folkpartiet prövade under förra mandatperioden? Hur lyckades då detta? Jag träffade inte en enda företagare som efterlyste ytterligare skattesänkningar. Vad de efterlyste var i stället nya order, vilket er politik slog undan benen för, och att hemmamarknaden över huvud taget fungerade. Jag tror inte att skattelättnader hjälper för de företagare som i dag i stället vill ha jobb. BNP sjönk med 5 % förra gången ni regerade. Det enda som växte under er regeringsperiod, där Per Unckel ingick i regeringen, var budgetunderskottet.
Herr talman! Låt mig understryka att kammaren fortfarande inte har fått reda på hur Socialdemokraterna vill ta ner Sverige under en arbetslöshet på 10 %. Jag tror på skattesänkningar och avreglering, Johnny Ahlqvist. Jag inbillar mig nämligen med viss säkerhet att det anställs fler människor om det är billigare än om det är dyrt. Det är vårt främsta skäl till att här i kammaren i dag ställa under omröstning ett förslag om att nu på allvar få fart på tjänstesektorn. Men sin vana trogen säger naturligtvis Socialdemokraterna: nej, nej, nej - absolut inte det. Vi vet att det skulle lösgöra mängder av arbeten i morgon dag, om bara Socialdemokraterna vågade. Det är ställt utom varje tvivel, att om arbete görs billigare kommer fler människor i arbete. Det är också ställt utom varje tvivel, att om det blir lättare att anställa människor anställs det fler människor. Det är detta som är syftet med avregleringen, bland mycket annat, för att säkerställa att hundratusentals människor inte skall berövas möjligheten att över huvud taget komma in på arbetsmarknaden, då företagen använder övertid därför att de inte vågar ta ansvaret för sina anställda på lång sikt. En annan syn på arbetsrätten minskar övertidsuttagen och ökar därvid möjligheterna att anställa fler. Inte minst, herr talman lösgör det möjligheterna för småföretag att expandera. Det är det som Johnny Ahlqvist i sina högtidsstunder ändå säger är alldeles nödvändigt. Johnny Ahlqvist säger att vi moderater vill sänka skatterna med 200 miljarder till sekelskiftet. Tänk om det ändå vore så väl! Det rör sig om 40 miljarder, men det är gott så. 40 miljarder redovisar vi och ställer under omröstning här om en stund i kammaren. Finansieringen av den skattesänkningen är redovisad ner till varje krona och hur förutsättningen för de nya jobben skall skapas i verkligheten. Herr talman! Slutligen till frågan om kommissionen. Vi undandrar oss inte något ansvar för politiken. Men vi är ödmjuka nog att inse att också vi som jobbar i politiken kan ha nytta av att få råd från dem som finns på utsidan. Vad är Johnny Ahlqvist så förtvivlat rädd för när han säger nej till att låta fler människor bidra med råd?
Herr talman! Det är tvära kast när Per Unckel debatterar. Vid det ena tillfället tycker han att det är bra med en kommission, men när det gäller Arbetsrättskommissionen vill han ta lärdom från dem som befinner sig på utsidan. När det gäller dagordningen tycker jag att Per Unckel skall läsa tillväxtpropositionen. Där pekar vi ut att detta är en dagordning. Vi kommer att göra detta och detta under den tid som finns kvar av denna mandatperiod. Per Unckel vet lika bra som jag att det kommer en förstärkning av arbetsmarknadspolitiken. Den kommer kanske till våren eller till hösten, som jag sade i mitt inledningsanförande. Jag vet inte var Per Unckel får sina teorier ifrån om att företagen anställer om det blir billigare att anställa. Vi skapade ju en möjlighet för detta. Det gjordes inom ett antal branscher här i landet genom ett avtal där man sänkte ingångslönerna för ungdomarna. Det är något som moderaterna alltid har pläderat för. Sänk ungdomslönerna så får de jobb! Hur många arbetstillfällen har detta gett, Per Unckel? Det har gett ett enda arbetstillfälle i hela Sverige. Jag tror att det motsäger allt vad Per Unckel säger om att sänkta löner skulle innebära att man anställer människor. Jag tycker att det är hemskt när en f.d. minister fortsätter att plädera för att arbetsrätten försvårar för företag att anställa folk. Det är inte på det viset, Per Unckel. Det är en vandringssägen som Per Unckel har planterat och åter planterar här. Prata med småföretagarna! De har inte den uppfattningen om arbetsrätten. Per Unckel tror mig kanske inte, men vi kan åtminstone avvakta tills Arbetsrättskommissionen kommer fram med sitt betänkande i mars månad innan vi gör något åt detta. Herr talman! Så här strax före jul tror jag inte att svenska folket vill ha de julklappar som Per Unckel aviserar i sin motion och som han har pläderat för här i dag. Jag tror att svenska folket fick nog av moderata julklappar under den förra mandatperioden. Och tyvärr, Per Unckel, känns det gammalt och unket kring de julklappar som ni försöker att dela ut.
Herr talman! Jag noterade att Johnny Ahlqvist i sitt anförande sade att för socialdemokraterna är kampen mot arbetslösheten det viktigaste. Det har vi hört förut. Vi har hört det i en valrörelse och vi har hört det här i kammaren sedan den nya regeringen tillträdde, men problemet är att ute i verkligheten råder fortfarande den stora arbetslösheten. Just i dag fick jag, precis som jag sade i mitt anförande, en tidning från Norrköpings kommun. Det är en tidning som går till alla anställda. Den toppar med rubriken: Första uppsägningen av personal har skett. Detta sker nu ute i kommuner och landsting. Det är ett exempel som jag tycker visar att det här med att ni säger att arbetslösheten är det viktigaste att bekämpa klingar litet falskt när dessa uppsägningar samtidigt kommer runt om i landet. Sedan noterade jag, herr talman, en stor tillnyktring i resonemanget. De nya jobben kommer i växande företag. Vi kan inte lösa arbetslösheten bara med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är precis vad vi kristdemokrater har sagt under lång tid. Det är därför vi har presenterat en rad tillväxtförslag som finns omsatta i motioner och reservationer i det här betänkandet. Vi har också en rad förslag på det arbetsmarknadspolitiska området om hur vi skall förbättra arbetsmarknadspolitiken, eftersom den också behövs. Jag ställde några frågor tidigare till Johnny Ahlqvist. Han hänvisar då till utredningar. Men jag skulle kanske ändå kunna få någon liten fingervisning. Tycker Johnny Ahlqvist att det lärlingssystem som vi tittade på i Tyskland är någonting som vi skall titta närmare på och försöka införa i Sverige och därmed se till att ungdomar får fasta jobb? Den andra frågan jag skulle vilja ställa är: Skall vi förändra AMS? Skall vi göra något för att effektivisera detta? Vad har Johnny Ahlqvist för uppfattning i den frågan? Där sitter ingen utredning. Arbetsrätten får vi lämna därhän i dag. En kommission kommer att lägga fram ett förslag. Men jag tror att ni även på den punkten måste komma ur de gamla låsningarna, Johnny Ahlqvist. Vi är beredda att diskutera hur vi skall hjälpas åt för att komma ur dessa låsningar så att vi faktiskt kan förändra arbetsrätten så att möjligheten för fler företag att anställa fler öppnas upp.
Herr talman! Låt mig först säga något om lärlingssystemet. Jag kan dela Dan Ericssons uppfattning. Jag är den som har pläderat mest för att vi kanske skall ha ett lärlingssystem som ett komplement till den vanliga gymnasieskolan. Men jag har också sagt att vi skall låta den här utredningen titta på detta. Låt utredningen granska detta! Det finns ett förslag till lärlingssystem i Norge och ett i Tyskland. Jag fick inte den uppfattningen när vi var i Tyskland att det tyska lärlingssystemet löser alla problem. Låt utredningen arbeta fram ett förslag! Jag vet att kristdemokraterna är representerade i utredningen, så ni har ju alla möjligheter att framföra era synpunkter där. Jag sade i mitt inledningsanförande att man behöver se över arbetsrätten. Jag förlitar mig på att parterna hittar en arbetsrätt som passar in i framtiden, Dan Ericsson. Jag tror att varken jag eller kristdemokraterna vill ha ett system där man går till riksdagen och river upp och återställer arbetsrätten beroende på vem som har majoritet. Jag tycker faktiskt att det är parterna som har ansvaret för att hitta en hållbar arbetsrätt. Det har man möjligheter att göra i Arbetsrättskommissionen. För övrigt tycker jag att många av de förslag som finns i den motion som kristdemokraterna har lagt här är bra. Man skriver att arbetsförmedlingarna skall stärkas. Jag har den uppfattningen att det är på platsförmedlingsverksamheten som man skall satsa ytterligare resurser och inte genom AMS. Den arbetsmarknadspolitiska utredningen tittar även på detta. Jag tror att man skall kunna hitta en bred majoritet för hur man skall kunna förändra både AMS och arbetsförmedlingarnas verksamhet i framtiden.
Herr talman! Det var inte lätt att ta replik på detta eftersom Johnny Ahlqvist i stort sett instämmer i våra uppfattningar och våra förslag. Det ser positivt ut för framtiden. Herr talman! När det gäller arbetsrätten kan vi ju hoppas att parterna skall kunna finna en lösning. Men om de inte gör det - vi får väl veta resultatet av det relativt snart, om några månader - vad tänker regeringen göra då? Vad jag förstår är det numera Johnny Ahlqvist som bestämmer mycket av regeringens arbetsmarknadspolitik. Därför vore det kanske bra om Johnny Ahlqvist redan nu kan säga vad regeringen har för handlingsplan i det läget. Vi kan inte bara låta tiden gå. Vi måste komma ur dessa låsningar. Det är riktigt som Johnny Ahlqvist säger att det skulle vara bra om vi kunde skapa ett robust system för detta som också överlever regimskiften. Men det skall vara ett robust system som ser till att fler får möjlighet att komma i arbete. Då är t.ex. detta med att förlänga visstidsanställningarna en konkret förslag som skulle kunna underlätta.
Herr talman! För det första, Dan Ericsson, är det inte så i vårt parti att det finns en människa som bestämmer om arbetsmarknadspolitikens utformning. Jag vet inte om det är efter de principerna som man jobbar inom det kristdemokratiska partiet, men i vårt parti har vi en riksdagsgrupp som har ett stort inflytande över den politik som skall läggas fast. Vi har inga handlingsplaner för detta med arbetsrätten. Jag tror att alla förutsätter att arbetsmarknadens parter nu tar sitt ansvar och kommer fram till en hållbar arbetsrätt med en bärighet in på 2000-talet. Jag tror att det är oerhört viktigt. Jag vill än en gång markera att det inte kan vara så att man förändrar förutsättningarna för företag och de anställda beroende på vilka som för tillfället har majoritet i riksdagen. Jag tror nog att vi kan hitta lösningar även på detta,
Herr talman! Det låter på Johnny Ahlqvist som om han inte har lyssnat på mitt anförande från talarstolen, och inte heller läst vår motion. Johnny Ahlqvist säger att Vänsterpartiet tror att det är åtgärder som skall lösa arbetslösheten. Så är inte fallet. Jag har redovisat att här krävs det en aktiv näringspolitik, miljöinvesteringar, förändringar i vissa delar av skattepolitiken, riskkapital till småföretag osv. För att inte Johnny Ahlqvist nu skall fortleva med dessa uppfattningar kommer jag att överlämna vår motion till Johnny Ahlqvist och hoppas att han läser den över jul. Då kan vi lägga den frågan åt sidan. I stället vill jag fråga Johnny Ahlqvist om detta med arbetslöshetsförsäkringen. Jag fick den uppfattningen av Johnny Ahlqvists inlägg att han i dag är beredd att ställa upp på det som i betänkandet skrivs som en bortre parentes. Detta är en mycket stor förändring jämfört med förra året då både jag och Johnny Ahlqvist ansåg att problemet med arbetslöshetsförsäkringen var att det fanns för många i systemet. Vi har en för hög arbetslöshet. Uppgift ett är att bekämpa arbetslösheten så att få behöver befinna sig i arbetslöshet och utnyttja arbetslöshetsförsäkringen. Vi var då rörande eniga om att ett insättande av en bortre parentes skulle innebära att staten övervältrade ett stort antal miljarder i kostnader bl.a. till socialbidragssystemen. Min fråga blir: Vad är det som har ändrats sedan förra hösten?
Herr talman! Anledning till att jag sade det som jag sade om Vänsterpartiet var att vi under den här mandatperioden har höjt skatter men att det inte räcker med detta - vi måste också spara. Vi har höjt skatter för dem som har de högsta inkomsterna, förmögenhetsskatten och aktieutdelningsskatten och infört värnskatten för dem som tjänar över 200 000 kr. Men det räcker alltså inte med detta, Ingrid Burman, utan man måste också spara. Jag menar att Vänsterpartiet tyvärr har alltför många förslag som innebär att man bara brassar på. Låt mig t.ex. peka på det som Ingrid Burman själv efterlyste från kammarens talarstol, påplussningar på övertidsuttaget, deltidsarbete och obligatoriska praktikplatser. I varenda debatt som vi för med Vänsterpartiet är det tyvärr så, Ingrid Burman, att ni bara vill brassa på ytterligare. Det är mycket beklagligt att Vänsterpartiet inte orkar ta ansvar för Sveriges ekonomi. Herr talman! Jag vill ställa en avslutande fråga till Ingrid Burman. Man skriver i sin motion att det helt och hållet är regeringens fel att det har blivit för höga löner i vårt land. Anser Ingrid Burman och Vänsterpartiet att löneutvecklingen i vårt land och avtalsnivåerna är frågor för riksdagen?
Herr talman! Det är en gammal och god teknik att prata om annat när man inte har svar på frågorna, och det är det som Johnny Ahlqvist har gjort. För det första säger han att en begränsning av övertiden innebär högre kostnader för staten. Jag kan inte tolka hans inlägg på något annat sätt. Han säger att de övriga förslag som jag presenterade har något att göra med statens budget. Det får stå för Johnny Ahlqvist. Han undviker också att svara på min fråga om vad som har gjort att han så radikalt har ändrat sin syn på arbetslöshetsförsäkringen. Vad gäller lönebildningen har vi i vår motion kontrat mot skrivningen i regeringens proposition om att facken och de fackliga organisationerna inte hade tagit ansvar för lönebildningen. Vi har sagt att staten kunde ha vidtagit åtgärder för att underlätta denna. Man kunde ha underlättat lönebildningen genom att vidta åtgärder i skattesystem och genom att ta bort grundavdrag. Framför allt vill jag påstå att både regeringens åtgöranden och det som vi har hört i kammaren i dag om lönebildningen har givit en felaktig bild. Jag kan redovisa följande siffror. År 1990 gick 65 % av förädlingsvärdet i näringslivet till löner och 35 % till vinster. Tre år senare hade andelen löner sjunkit till 57 % och andelen vinst ökat till 42 %. Jag tycker att de fackliga organisationerna har tagit ansvar för lönebildningen. Det må vara Johnny Ahlqvist och finansministern fritt att påstå något annat, men vi har inte någon kritik att rikta mot de fackliga organisationerna i det här avseendet.
Herr talman! Jag vill be om ursäkt för att jag inte svarade på frågan om den bortre parentesen. Vad vi har gjort i vårt yttrande till finansutskottet, Ingrid Burman, är att vi har uttalat att regeringen får återkomma med förslag, om den finner behov av en yttre parentes, och att vi har satt upp ett antal staket runt den bortre parentesen. Något annat har vi inte gjort. Det är inte vi som skriver propositioner och lägger fram dem i kammaren, utan det är faktiskt regeringen som gör detta. Vi har sagt att man får återkomma, om man har en uppfattning i den här frågan. Det är väl rätt naturligt att agera på det sättet här. Om inte Ingrid Burmans inlägg om ytterligare åtgärder hade någonting att göra med statens ekonomi, begriper jag inte, herr talman, varför hon sade att detta kan klaras genom att man höjer bolagsskatten med x %. Ingrid Burman talade ju då själv om att man skall förstärka statens inkomster på ett visst sätt. Även utgifterna måste väl då i logikens namn kosta någonting. När det sedan gäller lönebildningen har vi inte sagt att de fackliga organisationerna har gjort fel. Vad som allmänt har uttalats är att parterna inte har orkat leva upp till sitt ansvar. Det är bara för Ingrid Burman att själv läsa om den grupp vilken tillsattes mellan SAF och LO, i vilken man bedömde att en viss nivå på löneutrymmet var den rätta. Jag är faktiskt besviken över att Vänsterpartiet inte orkar ta de allvarliga och besvärliga besluten i detta sammanhang. Det blir i alla sammanhang där Vänsterpartiet yttrar sig en form av överbudspolitik. Det gäller kanske inte Ingrid Burman och Hans Andersson, som sitter i vårt utskott, men högre upp i partiets ledning blir det så. Det är lätt att lova ut reformer, men det är svårare att hålla löftena. Med hänvisning till Per Unckels julklappar vill jag säga till Ingrid Burman att jag säkert tror att Vänsterpartiets julklappar väcker en stor förväntan. Omslaget på dem är oftast mycket vackert, men innehållet är nog faktiskt lika tomt som Vänsterns alternativ här i riksdagen.
Herr talman! Ledordet i utskottsordförandens huvudinlägg var "stolt men inte nöjd". Det blir kanske mest korrekt om man lägger tyngdpunkten vid "inte nöjd". Vad gäller den närgångna frågan om Elver Jonsson inte känner något ansvar för den arbetsmarknadspolitik som fördes under den gångna regeringsperioden - jag ingick ju ändå i regeringsunderlaget - vill jag säga: Visst får jag ta min del av ansvaret. Om någonting var fel var det bristen på tempo i de förändringar som regeringen då gjorde. Flera sådana åtgärder var oerhört gynnsamma. Det gällde underlättandet för småföretagen, införandet av ungdomspraktikplatser i en då oerhört nödvändig utsträckning och genomförande av arbetslivsutveckling på ett sätt som innebar att arbetslösa som var på väg att bli utstämplade fick en kompetenshöjning i arbetslivet. Det inrättades också en statlig a-kassa, som hade betydande förtjänster. Vi anpassade vidare, låt vara försiktigt, arbetsrätten så att den blev smidigare och mer gynnsam, särskilt för de mindre företagen. Men problemet var i mycket att vi hade att dras med sviter från 80-talet, då finansspekulationen fick florera under den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Vi fick en investeringsflykt, och vi hade stelbenta arbetsrättsregler. Om jag själv skulle göra en karakteristik av det som vi gjorde skulle det bli så som också Johnny Ahlqvist sade: Jag är stolt men inte helt nöjd. Vill Johnny Ahlqvist till sist lätta på förlåten när det gäller vikten av att se över arbetsrätten och det tiotal utredningar som pågår? Jag tror att det är viktigt att vi får tempo i detta arbete, och min fråga blir: Är Johnny Ahlqvist beredd att medverka till en tempohöjning i det tiotal utredningar som han talade om? Om det är bra förslag som de har att komma med, är det naturligtvis mycket bråttom med tanke på den katastrofala situationen på arbetsmarknaden.
Herr talman! Elver Jonsson säger att man gjorde oerhört mycket för småföretagarna. Jag undrar om de 45 000 småföretagare som gick i konkurs under den aktuella perioden uppfattade det så att den borgerliga regeringen gjorde så oerhört mycket för just dem. Elver Jonsson lyfter här ungdomspraktiken till skyarna, på samma sätt som han gjorde i en debatt för några dagar sedan. Problemet med ungdomspraktiken var att vi här i riksdagen hade uttalat att den skulle vara en sistahandsåtgärd, när man inte hade kunnat lösa problemen på annat sätt, men att den i ett mycket tidigt skede helt plötsligt blev en förstahandsåtgärd. Ni ändrade helt inriktning på den punkten. Jag tror att det är viktigt, som jag tidigare har sagt, att det tiotal utredningar som pågår får möjlighet att lägga fram sina synpunkter. Jag kan utan att säga för mycket - det finns nog redan ett beslut om detta - lova Elver Jonsson att dessa utredningar skall komma ganska så omgående. Som jag sade i mitt inledningsanförande skall man återkomma med en stor arbetsmarknadspolitisk proposition, något som också har aviserats i tillväxtpropositionen. Elver Jonsson och jag kan fortsätta länge med att diskutera olika frågor i detta sammanhang. Jag undrar om Elver Jonsson bör framhålla den statliga a-kassan som så oerhört bra.
Herr talman! Jag tackar för att Johnny Ahlqvist är beredd att medverka positivt i de utredningar som nu håller på. Jag skall uppriktigt säga att jag ställer stora förhoppningar till dem, också till Arbetsrättskommissionen. Jag tror att man i ett avspänt läge kommer att föreslå saker som har bärighet. Dock vill jag vidhålla att både ungdomspraktiken och a-kassa hade betydande förtjänster. Anledningen till att ungdomspraktiken kom till stor användning var att läget var alarmerande svårt. Ordföranden i arbetsmarknadsutskottet skall hållas räkning för det han i sitt huvudinlägg sade om vad som var förutsättningar för en bra arbetsmarknadspolitik. Jag kände faktiskt igen mycket av det. Jag försökte säga det, med nu blev det i omvänd ordning. Det handlar om att statens ekonomi måste bringas i balans, att vi får en aktiv arbetsmarknadspolitik och att vi får växande företag. Min invändning var inte att det här är någonting som inte behövs. Tvärtom, det är oerhört viktigt med alla dessa tre saker. Min kritik var att regeringen t.ex. när det gäller den aktiva arbetsmarknadspolitiken försummat de arbetshandikappade. Det har vi i utskottet och i kammaren fått stöd för. När det gäller att få företag att utvecklas och växa vill jag påstå att den tidigareladga momsinbetalningen är olycklig, och det är fel signal. För en del småföretag gör de det omöjligt att leva upp till ambitionerna och de förhoppningar som ställs till dem. Sådana kollisioner bör vi i framtiden undvika. De stolta parollerna måste leda till harmoni i de åtgärder som sedan beslutas.
Herr talman! Jag tror inte att det finns några genvägar för att klara sysselsättningen. Jag tror att det är genom ett idogt arbete som vi kan få fram förslag i linje med det som pekas ut i tillväxtpropositionen. Där har man ett brett spektrum över hela arbetsmarknadspolitikens område. När man väl kommit till skott med alla punkterna där, tror jag faktiskt att man har möjligheter att klara detta på ett bra sätt. Jag vill göra en kommentar till Elver Jonssons inlägg. Han säger att vi inte skulle vara så snabba att återställa. Ändå åberopar Elver Jonsson själv i en motion att vi skulle gå tillbaka till det som den gamla arbetsrättsutredningen föreslog. Nu har inte Elver Jonssson möjlighet att utveckka detta, men vad är det som säger att den arbetsrättsutredningen, som vi avskaffade, hade det bästa förslaget? Samtidigt pläderar Elver Jonsson i sin motion för att man skall ha mer flexibla arbetstider och med avgörande på det lokala planet. Jag blir förvånad när jag läser Folkpartiets motion. Där skriver Elver Jonsson att arbetsgivarna skall helt tillmötesgå arbetstagarna i fråga om flexibla arbetstider. I nästa andetag säger Elver Jonsson att man inte kan förlita sig på arbetsmarknadens parter, utan man skall se vad Arbetsrättskommissionen kommer fram till. Jag tror som sagt att vi skall kunna lösa detta genom idogt arbete i utskottet och kammaren.

Herr talman! Som jag har påpekat många gånger i denna kammare när vi haft arbetsmarknadspolitiska debatter är det inte inom arbetsmarknadspolitikens ram som nya arbetstillfällen kan skapas. Det är inom andra politikområden. Därför är det glädjande att vi nu har ett betänkande om tillväxt att behandla. För det är just genom tillväxt som förutsättningar skapas för en bättre arbetsmarknad. Trots att de flesta kurvor som belyser det ekonomiska tillståndet pekar åt rätt håll, ger det inga rejäla utslag på sysselsättningen. Vi har fortfarande, trots högkonjunkturen, massarbetslöshet i vårt land. När konjunkturnedgången kommer - vissa ekonomer hävdar att vändningen redan har skett - hamnar vi i ett utomordentligt bekymmersamt läge, om arbetslösheten då ligger kvar på 10-11 %. Tyvärr finns det i dag väldigt litet som säger att så inte skulle vara fallet. Det innebär att det redan under den kommande våren måste ske förändringar för att vi inte permanent skall fastna i massarbetslöshetens gissel. Det finns ett stort antal utredningar inom arbetsmarknadspolitikens område som arbetar intensivt och som skall komma med delbetänkanden under våren. Det gäller bl.a. a-kasseutredningen, Arbetsmarknadspolitiska utredningen och Arbetsrättskommissionen. Det är viktigt att regeringen har en mycket hög beredskap för att mycket snabbt lägga fram konkreta förslag med anledning av dessa utredningar. Inte minst är det brådskande att få en reformerad arbetsrätt, som är modern och anpassad till de små och medelstora företagens förutsättningar I och med det beslut som vi nu skall fatta skapas förutsättningar för en förbättrad tillväxt. Bl.a. är förslagen om förbättrad kapitalförsörjning för småföretagen mycket viktiga. Från Centerns sida tycker vi att det är viktigt att sedan gå vidare med tillväxtfrämjande åtgärder som samtidigt är miljöförbättrande. Jag tänker naturligtvis på vårt gamla förslag om en skatteväxling på totalt 50 miljarder kronor under resten av 90-talet, med 25 miljarder i skattelättnader på arbete och 25 miljarder i skatt och avgifter på miljöförstörande verksamhet och förbrukning av ändliga naturresurser. Det finns en sektor som har en mycket stor växtpotential men som inte utnyttjas särskilt mycket. Det är den som brukar kallas den gröna sektorn. Den globala miljömarknaden var 1994 värd ca 210 miljarder dollar. År 2000 beräknas den vara värd ca 320 miljarder dollar. Det är alltså en oerhört snabbt växande marknad. Utvecklingen av miljömarknaden har av World Watch Institute kallats för den andra industriella revolutionen. Men - och det är ett viktigt "men" - enligt OECD kommer Sverige med sin nuvarande industristruktur bara att öka produktionen för miljömarknaden med hälften av OECD-genomsnittet och bara med en tredjedel av de bästa ländernas förmåga. Detta är inte acceptabelt. Självklart borde Sverige vara världsledande på miljömarknaden! Herr talman! I det föreliggande förslaget görs flera viktiga ställningstaganden som är positiva. Det gäller bl.a. att tydligare göra arbetslöshetsförsäkringen till en omställningsförsäkring. Det innebär att man skall sätta ett bortre parantestecken för hur länge akasseersättningen kan utgå. Evig rundgång skall inte vara möjlig. Det är en signal om en återställare av en återställare. Det är välkommet. Vidare handlar det om att pröva att ytterligare öka kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken för att skapa större flexibilitet utifrån lokala förutsättningar, och det handlar om kraftigt skärpta sanktioner mot fusk och missbruk av systemen. Det genomförs också omfattande förändringar i det mycket komplicerade regelverk som omger arbetslöshetsförsäkringen. Låt mig bara i detta sammanhang konstatera att klokskapen i ett fall är större hos majoriteten i finansutskottet än hos majoriteten i arbetsmarknadsutskottet. Det gäller frågan om att den som redan har ett upparbetat arbetsvillkor skall få räkna in inte bara beredskapsarbete och utbildningsvikariat i arbetsvillkoret utan även tiden i näringsverksamhet med starta-eget-bidrag. Här har finansutskottets majoritet gått på den reservation som jag tillsammans med Folkpartiet och kristdemokraterna hade i arbetsmarknadsutskottet. Avslutningsvis: Med en tillväxtbefrämjande politik, satsning på de mindre och medelstora företagen, utveckling av den s.k. gröna sektorn, skatteväxling och en reformerad arbetsrätt kan antalet nya jobb öka i väsentligt snabbare takt. Det är till gagn både för vårt land om helhet och för alla de 100 000-tals människor som i dag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
Herr talman! Min fråga till Elving Andersson kommer att handla om den bortre parentesen och detta att förtydliga att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Jag vill börja med att tacka Elving Andersson för det beskedet, eftersom Elving Andersson numera ingår i den majoritet som utformar politiken. Eftersom Johnny Ahlqvist var svävande i sitt svar får jag väl nu ändå tacka för beskedet - även om jag inte uppskattar det - att man nu kommer att genomföra en bortre parentes. Man kommer att återställa arbetslöshetsförsäkringen, och jag tycker kanske inte att det var den roligaste julklappen att ge alla de arbetslösa så här inför julen, men det må väl då stå för Socialdemokraterna, Centerpartiet och övriga som biträder förslaget. Min fråga blir: Så sent som i går diskuterade vi den kommunala ekonomin och det kommunala utjämningsförslaget. Många talare, även från Centerpartiet, uppehöll sig då vid finansieringsprincipen, att om vi överför kostnader på kommunen så skall staten också skicka med pengar. Ett är i alla fall säkert, och det är att den dag vi sätter en gräns för arbetslöshetsförsäkringen så kommer kommunernas socialbidragskostnader att öka. Min fråga blir därför: Hur mycket pengar avser Centerpartiet att skicka med till kommunerna?
Herr talman! Beträffande den bortre parentesen har jag bara dragit slutsatser av vad som står att läsa i tillväxtpropositionen, där man pekar på behovet av det här. Det tycker jag är ganska tydliga signaler. Precis som Johnny Ahlqvist gjorde tidigare utgår jag från att regeringen återkommer med konkreta förslag till riksdagen. Jag tror att det är bra att ha ett system som förhindrar en evig rundgång i a-kassesystemet. Det kan inte heller vara Ingrid Burmans uppfattning - det tror jag i alla fall inte - att det är positivt med en evig rundgång, där de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna många gånger används i första hand för att kvalificera för en ny a-kasseperiod, osv. Det mönstret måste brytas genom olika åtgärder - med den aktiva arbetsmarknadspolitiken men också med en förändring av reglerna för a-kasseförsäkring. Hur det här sedan kommer att utformas och vad det får för effekter och konsekvenser, var parentestecknen skall sättas, osv. har jag en del uppfattningar om, men det får vi diskutera när det finns konkreta förslag att diskutera, när vi får se vad utredningarna och regeringen kommer till för slutsatser på det här området.
Herr talman! Jag är helt övertygad om att Elving Andersson väl känner till att Vänsterpartiet förespråkar en aktiv arbetsmarknadspolitik framför passivt bidragsberoende, t.ex. att vi också sätter arbetslinjen främst. Jag tror inte att det råder någon tvekan om det. Det tråkiga när det gäller arbetslösheten och arbetslöshetsförsäkringen är, tycker jag, att det senaste ett och ett halvt året har kännetecknats av att de åtgärder som majoriteten har satt in har varit riktade mot de arbetslösa, inte mot arbetslösheten. Man har gång på gång företagit regelförändringar för att försämra för de arbetslösa, alltifrån att man har begränsat deltidsarbetslösas rätt att utfyllnadsmarkera till att man nu börjar prata om en bortre parentes. Det skall naturligtvis inte vara så att människor har arbetslöshetsersättningen som en livslång inkomst, men när man börjar titta på arbetslöshetsförsäkringen måste man samtidigt erbjuda alternativen, menar jag. Alternativen heter arbete eller andra möjligheter att försörja sig själv - alternativen heter inte kommunernas socialbidragskonton. Hittills har ingen som har pläderat för ytterligare försämringar i arbetslöshetsförsäkringen lyckats övertyga mig om att man har några som helst andra alternativ än kommunernas socialbidragskonton.
Herr talman! Att säga att alla åtgärder riktar sig mot de arbetslösa och inte mot arbetslösheten, som Ingrid Burman gjorde, var väl att ta i. Det är rätt så till vida att även ersättningarna i arbetslöshetssystemen har fått vara med och ta sin del av besparingarna, men vi har ju ändå satsat i storleksordningen 26 miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiken, och det är ju just för att medverka till en väl fungerande arbetsmarknadspolitik som skall kunna leda till jobb. Mycket i det betänkande som vi har på bordet i dag handlar ju om tillväxtfrågor, förbättrade möjligheter för småföretagen att få sin kapitalförsörjning tryggad och annat, och det är ju den typen av åtgärder som leder till nya, varaktiga jobb. Det åstadkommer vi inte i första hand med arbetsmarknadspolitiken. Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att det är väldigt positivt att Ingrid Burman nu ändå säger att vi inte skall ha möjlighet att ha en evig rundgång i akassesystemet. Jag tolkar hennes uttalande så. Min tolkning är att om vi är överens om den delen krävs det någon form av ett bortre parentestecken i akasseförsäkringen. Hur det skall utformas, vilka regler det skall omgärdas med, får vi återkomma till när det finns ett konkret förslag att diskutera.

Herr talman! I de frågor som behandlas i regeringens proposition En politik för arbete, trygghet och utveckling har vi i Miljöpartiet kommit överens med regeringen och Centern. Vi står därför bakom riktlinjerna i propositionen. Den stora arbetslösheten och långtidsarbetslösheten, som hotar att bli permanent, är en utmaning. Arbetslösheten måste minskas. En flexibel arbetsmarknad och en ökning av arbetskraftens kompetens behövs för att förhindra en permanent utslagning från arbetslivet. Det är viktigt att vakanstiderna minskas och att åtgärder sätts in för att minimera långtidsarbetslösheten. Effektivare arbetsmarknadspolitik är en förutsättning för detta. Att arbetslöshetsförsäkringen mer blir en omställningsförsäkring är en följd av att arbetslinjen som ett uppställt mål skall hållas. Att arbetsmarknadsutbildningen tydliggörs som yrkesutbildning är också viktigt. Herr talman! De frågor som tas upp i motionerna och propositionen kommer, som vi har hört här tidigare, att behandlas i ett sammanhang i en arbetsmarknadspolitisk proposition till våren. På en punkt har Miljöpartiet lagt fram ett särskilt yttrande, och det är när det gäller arbetstiden. Jag återkommer senare i mitt anförande till hur Miljöpartiet ser på arbetstidsfrågan. När det gäller motionerna från Folkpartiet och Vänstern med uppmaning att följa jämställdhetsdirektivet vill jag säga att Miljöpartiet hade motioner i den frågan som behandlades i Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU1 om jämställdhet. De handlade om könsuppdelad statistik och oskäliga löneskillnader. Vid behandlingen i arbetsmarknadsutskottet och i plenum var samtliga partier överens om att regeringen skulle arbeta vidare med detta. Miljöpartiet avgav ett särskilt yttrande om löneskillnader inom riksdagsförvaltningens kanslier, och här pågår nu ett arbete för att ändra på detta faktum. Vi ansåg att vi hade blivit tillgodosedda i våra motioner, eftersom ett utvecklingsprojekt skulle ta hänsyn till intentionerna i motionerna. I detta betänkande är texten också tillfredsställande i viss mån, och det behövs nu en bevakning av att texterna efterföljs, bl.a. i den arbetsmarknadspolitiska propositionen, som är tänkt att läggas fram i vår. Arbetslöshetsförsäkringen stramas upp i propositionen och inriktas mer på en omställning. Miljöpartiet ställer upp på förändringarna, även om de inte är idealiska i alla avseenden. Vi deltog i en diskussion där vi medverkade till att få ned nivån på antalet karensdagar. Det behövs nu krafttag för att få människor i arbete. Herr talman! I Miljöpartiets särskilda yttrande om arbetstiden visar vi på att den höga arbetslösheten kan reduceras med hjälp av en sänkt arbetstid. En arbetstidsförkortning på två timmar per vecka, dvs. 100 1 665 timmar. Svenskarna tillbringar sex veckor mer på jobbet än tyskarna, fastän tyskarnas längre semester är inräknad. Den genomsnittliga veckoarbetstiden bland Europas länder är nu 38,3 timmar mot Sveriges 40 timmar. Den längre arbetstiden i vårt land kompenseras inte heller av längre semester eller fler helger. Fram till mitten av 80-talet var arbetstiden tämligen likartad i Sverige, Tyskland, Finland och Danmark. Därefter har arbetstiden minskat främst i Tyskland, men även i Danmark och Finland. I dessa två nordiska grannländer ligger veckoarbetstiden för närvarande på 37 respektive 37,8 timmar. Det viktigaste argumentet i dessa länder för att förkorta arbetstiden var den stigande arbetslösheten. Sveriges tidigare låga arbetslöshet har motverkat en motsvarande utveckling. Dessutom har arbetstiden tidigare ändrats i form av längre semester och förlängd föräldraledighet snarare än allmänna arbetstidsförkortningar. Det är lätt att fråga sig om minskad arbetstid kan leda till ökad sysselsättning. Ett stort antal tyska undersökningar visar entydigt att så är fallet. Dessa visar att sysselsättningen har ökat med 35-80 % per tidsenhet, alltså att 1 000 timmar ersätts med 350-800 nya timmar. Herr talman! Det finns flera argument för en arbetstidsförkortning. Till att börja med har Sverige bland de längsta arbetsveckorna i Europa. Arbetstidsförkortningen är också en viktig välfärdsreform som tillgodoser de anställdas krav på ökad ledighet och bidrar till högre livskvalitet med möjlighet till längre tid för sina barn och ökad fritid. Arbetstidsförkortning och en delning av jobben förbättrar jämställdheten. Däremot förbättras inte jämställdheten av tankegångarna att med statliga pengar subventionera billig arbetskraft i hemmen. Nej, härvidlag är en arbetstidsförkortning en mycket bättre lösning. Arbetstidsförkortningen leder till fler jobb, och Miljöpartiet har beräknat att en sänkning av arbetstiden till 35 timmar i veckan ger ca 120 000 nya jobb. Ett ökat inslag i arbetslivet av självstyrande grupper på företagen gör det lättare att ta ut ledighet på ett sätt som tillgodoser både individen och produktionen. I Tyskland visar det stora fackförbundet IG-metall att produktiviteten ökar vid kortare arbetstid och att sjukfrånvaron minskar betydligt. Herr talman! Med det sagda vill jag härmed yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har alltsedan jag blev politiskt aktiv förundrats över hur illa den socialdemokratiska retoriken stämmer med det som detta parti genomför i praktiken. Socialdemokraterna har fagert tal om småföretagens betydelse för jobb och tillväxt, samtidigt som man för en politik som hämmar företagande. "Sverige behöver en småföretagens blomstringstid", kan det låta. Men när ett företag lyckas, när grenar växer ut och när lönsamhetens blommor börjar blomma, då tas den socialdemokratiska skattesekatören fram och en hindermatta av regler rullas ut. Blommorna rivs ner, och grenarna klipps av. Med en sådan trädgårdsmästare är det inte konstigt att så få av våra mindre företag vuxit sig stora. Av Sveriges ca 460 000 företag har 95 % färre än tio anställda. Många av dessa företag har bromsats i sin verksamhet genom att ständigt tuktas av den socialdemokratiska sekatören. Likt en gräsklippare har socialdemokraterna mejat ner och begränsat företagens växtkraft, och besprutningen med arbetsmarknadens regler har likt DDT fått mången groende entreprenöranda att vissna. Tillsammans med förförande retorisk skönsång om företagen har 36 miljarder kronor av sammanlagt 60 miljarder kronor i skattehöjningar drabbat dessa. Skatt på näringsfastigheter och nya momsregler har nu kommit som extra krydda inför julen. Den skattechock som regeringen utsatt den enskilde företagaren för, återställaren på arbetsrättens område, oviljan mot avregleringar, förslaget om en ny AP-fond som skall köpa aktier i småföretagen - allt detta är utslag av socialistiskt trädgårdsmästeri som ger en skörd av arbetslöshet. Utan visioner och i brist på insikt om den nya tidens krav har regeringen gett upp kampen mot arbetslösheten. Misslyckandet beror på oförmågan hos socialdemokraterna att göra sig av med den hämmande gräsklipparmentaliteten. Vi behöver fler individer som förverkligar sina idéer och startar och driver företag. Det räcker inte att bara tala väl om företagen. Det måste också föras en politik som ger bästa möjliga villkor för företagande. Vi måste också i Sverige bryta planhushållningsmodellen och öppna för enskilt företagande, konkurrens och förnyelse inom barnomsorg, äldrevård, sjukvård och skola. Inom hittills skyddad offentlig verksamhet måste en väl fungerande konkurrens skapas. Regleringar och konkurrensbegränsningar som försvagat tillväxt och sysselsättning måste avvecklas. Statlig företagsverksamhet måste konkurrensutsättas och, om det inte gäller myndighetsutövning, privatiseras. Hindren mot en blomstrande tjänstesektor måste också tas bort. Samtidigt som regeringen förbiser den betydelse som avreglering och konkurrensutsättning av offentlig verksamhet har för tillväxten finns det i den socialdemokratiska retoriken en vers om konkurrensens betydelse. Regeringen har också tillsatt ett antal utredningar inom konkurrensens område. Det är bra. Än mer bättre vore det om regeringen, när det bränner till, i handling hade visat att man menar något med alla de vackra orden om en väl fungerande konkurrens. Jag tänker självfallet på den solkiga följetongen Citymail och Citymails inbrytning i den tidigare skyddade postsektorn. Det är nog fler än jag som med förundran följer det skeende som skildras på nyhetssidorna. Posten köpte efter många turer 75 % av Citymails aktier. Nyligen fattades beslutet om att försätta Citymail i konkurs. Detta är unikt. För första gången har ett statligt majoritetsägt företag försatts i konkurs. Regeringen sitter på åskådarläktaren, talar väl om konkurrensens betydelse och tillsätter utredningar. Statliga Posten AB är samtidigt det företag som har flest anmälningar mot sig hos Konkurrensverket. Andra områden där retoriken och praktiken inte stämmer överens är energi och miljöpolitiken. Höjd koldioxidbeskattning, som försätter svenska företag i en sämre konkurrenssituation än konkurrenterna i andra länder, motiveras av miljöskäl. Hur detta skulle kunna vara bra för miljö och tillväxt är en gåta. I all synnerhet stämmer inte retoriken när man samtidigt för en diskussion om förtida avveckling av kärnkraftsreaktorer som, om det skulle genomföras, skulle både underminera tillväxten och tvinga fram energialternativ som skulle öka koldioxidutsläppen dramatiskt. Herr talman! Den borgerliga regeringen som tog vid efter valet 1991 såg det som en av sina viktigaste uppgifter att återupprätta Sverige som en företagarnation. Vi moderater vet att ett villkor för tillväxt är att det måste vara lönsamt att arbeta, spara, starta och driva företag. Regeringens retorik om värdet av tillväxt rimmar illa med avsaknaden av konkreta förslag som skulle förbättra jordmånen för näringslivet. Den förändringsvilja som krävs för att åstadkomma den förnyelse som är nödvändig för tillväxtens och jobbens skull lyser med sin frånvaro. Det viktigaste budskapet, att det är fint och hedervärt att driva företag och tjäna pengar och att det endast är lönsamma företag som skapar tillväxt och jobb, har regeringen tyvärr inte förmått att formulera. För tillväxtens och jobbens skulle måste den socialdemokratiska gräsklipparen, skattesekatören och sprutan med arbetsmarknadens DDT-regler bytas ut mot modernare redskap, verktyg och medel som passar den nya tidens tjänste-, teknik och informationssamhälle. Regeringen tycks ha gett upp. Socialdemokraternas ovilja till förändringar som kan ge företagandet en ny blomstringstid låser fast arbetslösheten på dagens höga nivå. För att komma ur dödläget som regeringens oförmåga skapat föreslår vi moderater att en ny kommission tillsätts som likt Lindbeckkommissionen med friska ögon skall studera de frågor som vi i dag diskuterar. Uppgiften skall vara att kartlägga de hinder som sätter käppar i hjulen för företagande, arbete och välfärd. Vi behöver alla i vårt land hjälpas åt för att göra Sverige till en blomstrande trädgård. Herr talman! Jag avstår från att framställa yrkanden och avslutar med att önska Bo Bernhardsson lycka och välgång i sitt fortsatta värv som chefredaktör för Aftonbladet, där han förhoppningsvis kommer att skriva vänliga ledarsidor om Moderata samlingspartiet.

Herr talman! miljarder nästa år Detta är en del av den meritlista som regeringen har hunnit skaffa sig sedan den tillträdde. Det är en anmärkningsvärd förteckning, om man skall uttrycka sig försiktigt och hövligt så här före jul. Att det är absolut nödvändigt att få till stånd investeringar som ger jobb är inte precis det första man kommer att tänka på när man ser denna förteckning. Men det finns fler logiska kullerbyttor. I propositionen redovisas ett slags plattform för regeringens politik gentemot företagen. "Näringspolitiken skall bidra till ett gott företagsklimat", står det på första raden. "Den ekonomiska politiken bör i möjligaste mån präglas av stabilitet när det gäller företagandets villkor", kan också läsas i propositionen. "Förändringar skall vara långsiktigt hållbara", står det vidare. Sätt dessa vackra ord i relation till de faktiska åtgärderna som har gjort det dyrare att anställa. Det har inneburit att det blir mindre över för den som satsar, utvecklar och tar personliga ekonomiska risker. De har dessutom inneburit en återgång till en direkt jobbfientlig arbetsrätt. Det är inte konstigt att handlare Andersson, fabrikör Pettersson och datakonsult Lundström har litet svårt att se något samband mellan vad regeringen gör och vad man säger. Problemet för Socialdemokraterna men framför allt för de många arbetslösa, för företagen, konsumenterna och skattebetalarna är att det är ljusår mellan vad regeringens företrädare säger och den politik som man redan genomför. Det går inte att skapa tillväxt med hjälp av några tjusiga ordvändningar i en proposition. Det går inte heller att prata eller skriva fram investeringar och nyanställningar. Morgondagens entreprenör, den blivande företagaren, behöver ha tydliga och rejäla skäl för att låta sin affärsidé bli till ett nytt företag, med allt vad en sådan satsning innebär av risktagande, arbete, bekymmer och oro, kanske i stället för en trygg karriär i Redan etablerade småföretagare måste finna det meningsfullt att bygga ut verksamheten. Det skall vara mödan värt att ta ytterligare risker och större ansvar samt vara värt att acceptera mer arbete och större utsatthet. Det behövs ekonomiska incitament i stället för höjda marginalskatter och dubbelbeskattning. Det behövs stabilitet i regelverken i stället för plötsliga ändringar i momsbestämmelserna, som naturligtvis är till företagarnas nackdel. Det behövs garantier för att den avkastning som man räknar med i sin investeringskalkyl inte drastiskt skall försämras på grund av politiska beslut om t.ex. nya skatter när väl tillverkningen har kommit i gång. Det kanske viktigaste och uppenbarligen svåraste för Socialdemokraterna är att förstå hur människorna bakom verksamheten i ett litet företag känner och tänker. Skall jag ta risken att investera och bygga ut eller skall jag sitta nöjd? Skall jag sälja fabriken till investmentbolaget eller låta döttrarna ta över? Jag är rädd för att det är oförmågan att sätta sig in i småföretagarens vardag som gör att Socialdemokraterna så ofta kommer snett i sin småföretagarpolitik. I Folkpartiets reservationer utstakas en annan väg än den som regeringen är inne på. Den leder till fler och växande företag och därmed nya jobb. Många av våra förslag handlar om skattepolitik, t.ex. sänkta marginalskatter - en återgång till principen om hälften kvar för att stimulera företagaren att satsa. Vi anser att slopad dubbelbeskattning i praktiken är en straffskatt på nya jobb. Frågan har diskuterats tidigare i dag, men den är ett nödvändigt inslag också i en näringspolitisk debatt. Vidare föreslår vi förändringar i arbetsrätten i syfte att underlätta för nya jobb. Vi pekar i vår motion på behovet av effektivare konkurrens och på vad som måste ske för att åstadkomma den, dvs. avreglering och minskade subventioner bl.a. Brister finns i både privat och offentlig verksamhet. Mångfald är nyckelordet! Om den som tillhandahåller en vara eller en tjänst är för dyr eller ger dålig service skall det finnas möjlighet för kunden att vända sig till en annan leverantör. Kravet på en effektiv konkurrens och mångfald i näringsliv och offentlig service är ytterligare skäl för att föra en politik som dels leder till nyföretagande och dels gör att mindre företag kan växa och matcha de större företagen, där det inte sällan finns just monopoltendenser. Men inget av detta går att åstadkomma med regeringens nuvarande politik. Tvärtom minskar nyföretagandet, arbetslösheten ligger kvar på en helt oacceptabel nivå och på vissa viktiga områden är konkurrensen svag. Herr talman! Politik för företagande och jobb är inte Socialdemokraternas bästa gren.

Herr talman! Möjligen kan man förvånas över att en så tunn och innehållslös proposition kan tilldra sig ett så oerhört stort intresse. Kanske kommer den att svara för den längsta debatten under den här hösten. Avsikten med mitt inlägg är att belysa kristdemokraternas hållning i de frågor som berör näringsutskottets verksamhetsområde i betänkandet med anledning av tillväxtpropositionen. Som tidigare talare har uttalat innehåller den inte mycket av förslag från regeringens håll att diskutera. Snarare har debatten kommit att handla om de förslag som oppositionen anser att regeringen borde haft med i betänkandet. När vi i oppositionen gång på gång sedan 1994 års val har presenterat våra förslag för att minska arbetslösheten och för att få fart på den ekonomiska tillväxten har förslagen avvisats med hänvisning till tillväxtpropositionen. Alla besparingar som har skett när det gäller barnbidrag, a-kassa, sjukförsäkringar osv. skulle växlas in i en politik för nya jobb. Men alla förväntningar upplöstes nästan i intet den dag propositionen landade på riksdagens bord. Tillväxtpropositionen visade sig vara närmast innehållslös. De konkreta åtgärder som skulle kunna vända utvecklingen uteblir, trots regeringens misslyckande när det gäller arbetslösheten. Enligt de egna siffrorna i propositionen förväntar man sig från regeringshåll en arbetslöshet på över 10 % till 1900-talets slut. Det hade varit lättare att begripa varför socialdemokrater och centerpartister väljer att avslå alla förslag från oppositionen om vi hade s.k. full sysselsättning, men så är ju inte fallet i dag. Vi har tvärtom en mycket hög arbetslöshet. Därför är det svårt att förstå att alla konstruktiva förslag avvisas. Man kan verkligen inte säga att regeringen gjort tillräckligt för att få fart på tillväxten. Tvärtom har de s.k. återställarna försämrat landets möjligheter att få en bättre ekonomisk utvecklingskraft. Detta har flera tidigare talare påvisat. Regeringens förslag baserar sig också på en from förhoppning om att nya lågkonjunkturer inte väntar om hörnet. Det är en mycket riskabel politik, utan några som helst marginaler. Svensk ekonomi har under 25 års tid utvecklats sämre än genomsnittet för OECD-länderna. Det här måste vändas, inte minst för att fler människor skall få arbete. Det är väl uppenbart för de allra flesta att nya arbetstillfällen inte skapas genom direkta politiska beslut utan blir följden av det klimat som vi som politiker möjligen kan lyckas skapa, ett klimat som gör det möjligt för den enskilde medborgaren att säga att det är värt mödan att starta ett företag eller utveckla ett företag vidare. Det klimatet är vårt ansvar, och på det området tycker jag att regeringen har misslyckats. Socialdemokraterna har på olika sätt försökt känna av opinionen inom partiet. Det har visat sig att det inte fanns någon beredskap för att gå i den riktning som, tror jag, regeringens ledning egentligen ville gå i, utan man har tvingats stå på stället och marschera. Vi kristdemokrater deltog i sonderande samtal med Socialdemokraterna inför den här tillväxtpropositionen. Vi avbröt de diskussionerna, eftersom vi inte vill ta ansvar för en politik som vi anser leder fel och som inte löser de allvarliga problem som vi har att hantera. Enligt regeringens prognoser kommer, också med den här politiken, tillväxten att sjunka år efter år. Med anledning av näringsutskottets yttrande till finansutskottet finns några reservationer som vi är delaktiga i. Christer Eirefelt har tidigare redogjort för dem. Det handlar om företagandets villkor och vikten av stabila spelregler. Det är naturligtvis mycket viktigt för den som funderar på att starta ett företag eller som driver ett företag att man har ganska klara regler några år framåt - på den punkten finns mycket övrigt att önska. Den kritiken kan gälla alla regeringar, men som tidigare talare har belyst är den nuvarande regeringen förmodligen en av de största syndarna på det området. Vi har också som reservanter motsatt oss förslaget om en utökning av AP-fondernas placeringsrätt. Regeringen vill kunna placera ytterligare 10 miljarder kronor för att det skall bli möjligt att köpa delar i privata företag. Vi vill i stället satsa på en politik som stimulerar enskilt sparande i hushållen, så att man på det sättet får fram det nödvändiga riskvilliga kapitalet - att få fram detta kapital är alltså skälet bakom regeringens förslag. Reservationen handlar utöver detta om riskkapitalförsörjningen för småföretag, teknikspridning, konkurrens, avreglering och de statliga företagen. Jag avstår från att gå in ytterligare på detta. Jag tror att regeringen skulle kunna få ett brett stöd för en politik som är nödvändig för att åstadkomma en hög och beständig tillväxt, men man låter tillfälle efter tillfälle försvinna. Detta är naturligtvis ytterligt allvarligt, inte minst mot bakgrund av den höga arbetslösheten. Herr talman! Jag avstår från att yrka bifall till våra förslag, men jag står självfallet bakom alla de reservationer som kristdemokraterna har fogat till betänkandet. Jag vill slutligen också tacka Bo Bernhardsson, som kommer att lämna utskottet, för gott samarbete under den här tiden. Jag vill önska honom lycka till på det nya arbetet.

Herr talman! Det sägs att historien upprepar sig, och det kan man väl säga också om de finans och näringspolitiska debatterna och de argument som kommer till användning i de debatterna. Vi har under den här dagen redan flera gånger fått lyssna till teorin om hur de socialdemokratiska återställarna har försämrat näringsklimatet och hämmat tillväxten och utvecklingen i framför allt mindre och medelstora företag. Senast framfördes detta av Karin Falkmer, Christer Eirefelt och Göran Hägglund - men det var alltså inte första gången i dag, utan detta har sagts gång på gång i debatten. Då får väl också jag upprepa mig. Jag har sagt detta tidigare, i de debatter vi har haft i höst, och måste alltså säga det igen, även om jag inte har något större hopp om att moderater, kristdemokrater och folkpartister skall ta till sig budskapet. Det är naturligtvis viktigt för företagen, små som stora, med stabila spelregler, men stabila spelregler kan aldrig bygga på blockpolitik. Stabila spelregler kan aldrig baseras på att en sida med maktfullkomlig arrogans kör över den andra. Stabila spelregler kan aldrig bygga på att man som den förra regeringen och den dåvarande borgerliga riksdagsmajoriteten punkt för punkt effektuerade beställningslistor från SAF och samtidigt vägrade lyssna på fackföreningsrörelsens synpunkter. Det är i det perspektivet man skall se återställarna. Stabila spelregler måste bygga på blocköverskridandets princip och lösningar i vilka båda parterna på arbetsmarknaden är involverade och har kommit till tals. Egentligen är det ganska obegripligt att någon kan tro att stabilitet och stabila spelregler för näringslivet och i övrigt för medborgarna i samhället kan baseras på någon sorts ensidighet eller på hårdnackat blocktänkande. I det ljuset måste man se återställarna. Herr talman! Problemet med den tillväxtpolitik som främst Moderaterna representerar är att den i grunden baseras på ett antal myter. Jag vill påstå att det är myter. Det är myten om att anställningstrygghet hämmar företagande och tillväxt och att det följaktligen skulle vara en viktig ingrediens i tillväxtpolitiken att försämra anställningstryggheten. En annan myt är den allmänna uppfattningen att skattetrycket i Sverige - framför allt bolagsbeskattning och företagsbeskattning - i allmänhet skulle motverka tillväxt och nya jobb. Det är den andra myten. Det brukar då, bl.a. här i kammaren, framhållas - och det gjordes även här i debatten för en stund sedan - att företagsstrukturen i Sverige är annorlunda än den i andra industriländer, att vi har relativt många småföretag men att få människor är sysselsatta i medelstora företag därför att skattetrycket och arbetsrättsreglerna, eller vad det nu är, hindrar företagen från att växa. Detta är en myt. Jag vill i det sammanhanget rekommendera en skrift som NUTEK har givit ut och som heter "Småföretagen - Sveriges framtid?". Där kan man ta reda på fakta på de här områdena. I Sverige startas ungefär lika många nya företag per tusen invånare som i andra jämförbara industriländer. Det berömda timglaset som alla pratar om då man beskriver företagsstrukturen återfinns även i andra industriländer och ser då ut på samma sätt. Företagsstrukturen hänger i stället samman med den industriella utvecklingsnivån. Det är den slutsats man kan dra. Jag rekommenderar NUTEK:s skrift "Småföretagen - Sveriges framtid?". En framgångsrik näringspolitik kan inte baseras på de här myterna om skattetrycket och anställningstryggheten som en broms för utvecklingen. De viktiga, de centrala uppgifterna inom tillväxtpolitiken återfinns inte på de områdena. En annan sak är att det kan finnas andra skäl att förändra arbetsrättslagstiftningen för att förenkla för mindre företag, osv. Det kan också finnas skäl att se över skattesystemet för att se om det inom skattesystemet - det gäller alltså inte skattetrycket i sig - finns inslag som kan vara tillväxthämmande eller för att se om det går att genomföra förändringar av regler för att underlätta situationen för företagen på vissa områden. Men det är en annan historia. Det är ingen central uppgift i en tillväxtpolitik. Men socialdemokratin är alltså beredd att medverka till sådana förändringar av t.ex. skattesystemet, där man kan visa att det har negativa effekter eller där förändringarna kan underlätta för företagen. Riskkapitalavdraget är ett sådant exempel. Den utökade kvittningsrätten är ett annat område och utredningen om utdelningsskatten ett tredje. Herr talman! Tillväxtpolitikens viktigaste ingrediens vid sidan av de generella ekonomiska villkoren, låga räntor och stabila spelregler är en satsning på kompetenshöjning och förkovran i företagen. Sverige skall konkurrera med ökad kvalitet, ökat kunskapsinnehåll och ökad vidareförädling. Näringspolitiken måste vara vad jag skulle vilja kalla en offensiv innovationspolitik. I det sammanhanget är insatserna för att stödja teknikspridning, stöd till högteknologiska företag särskilt viktiga att betona. Vad det handlar om i det här perspektivet är inte minst att på ett bättre sätt koppla samman forskarsamhället och näringslivet, att påskynda steget från idé till tillämpning. Det handlar om att inrikta företagsstöden och den selektiva näringspolitik som vi måste ha på att främja just sådant nyföretagande och sådan företagsutveckling som innebär förkovran, produkt och produktionsutveckling, att vi tar teknologiska språng. Det skall vara en näringspolitik som sätter förnyelsen av näringslivet främst. Grunden för en sådan politik har lagts genom budgetsaneringen, därför att man på det sättet tar ned räntorna och skapar ett allmänt bättre företagsklimat. Till det kommer sedan en rad förslag på den selektiva näringspolitikens område: insatser för att förbättra tillgången till riskkapital, teknikspridning, stöd till kvinnors företagande. Tillväxtpropositionen är ett ytterligare steg på den här vägen och fler följer. Målet är alltså en stark ekonomi, tillväxt och trygga jobb i en allt hårdare internationell konkurrens. Eftersom jag har fått en del välgångsönskningar skall jag ta detta tillfälle att tacka mina kolleger i näringsutskottet och i riksdagen i övrigt för gångna debatter och för fyra trivsamma, inspirerande och faktiskt mycket lärorika år.

Herr talman! Det är naturligtvis i Arbetet som jag förväntar mig vänliga ledare om moderaterna. Bo Bernhardsson har rätt i att historien upprepar sig i denna kammare. Men det beror ju på att felaktigheterna i politiken fortgår, att det inte finns kraft hos regeringen att ta itu med de strukturella förändringar som krävs. Vi behöver stabila spelregler, säger Bo Bernhardsson. Vi behöver stabila bra spelregler, vill jag hävda. Bo Bernhardsson gör som strutsen, dyker ned i sanden och säger att allt som moderaterna och andra säger här i kammaren är myter. Har Bo Bernhardsson träffat en småföretagare eller en entreprenör som håller på att starta sin verksamhet, som ser att verksamheten börjar gå bra och står inför vägvalet om han skall fortsätta att satsa och anställa? Har Bo Bernhardsson någonsin talat med en sådan person? Den frågan ställer jag mig. Det jag möter är att de mindre företagen i dag säger sig vara begränsade av hinder på två områden. Det ena är skatteområdet. Inte minst har vi nu senast momsförändringarna. Där innebar strutsmentaliteten att det inte gjordes någon förändring. Det andra är arbetsmarknadsreglerna. De försiktiga förändringar som den borgerliga regeringen gjorde, som nu har återställts, hade faktiskt den funktionen att de mindre företagen vågade anställa ungdomar och andra. De vågade ta den där chansen i den osäkra situationen där de inte visste riktigt om det skulle bära hela vägen ut. Så länge som inte socialdemokraterna lyssnar och tar huvudet ur sanden kommer den här frågan att diskuteras i kammaren.
Herr talman! Det sistnämnda är jag övertygad om, att frågan kommer att fortsätta att diskuteras. Det jag säger är inte att det inte kan finnas problem eller skäl att förändra arbetssätten. Det jag säger är inte att det inte finns skäl att fortlöpande se över skattesystemet i den mån det hindrar företagandet, verkar hämmande på visst företagande eller är krångligt. Det jag säger är att borgerligheten i stora delar hänger upp sin tillväxtpolitik på detta och gör detta till de stora insatserna för att skapa tillväxt i samhället. Det är det jag vänder mig emot. Det är detta man har att bidra med. Man skall försämra anställningstryggheten och man skall sänka skatterna, då blir det tillväxt. Detta är myter. Jag skall berätta om ett besök på SAF:s regionkontor i Malmö. SAF:s regionkontor redovisade en enkät som man hade gjort bland småföretagarna i området. Man hade tagit reda på de tio främsta problemen som företagarna hade. På denna tio-i-top-lista över företagarnas problem fanns icke arbetsrättslagstiftningen representerad. Så var det. Jag försäkrar Karin Falkmer att jag har träffat en hel del småföretagare under mina intressanta år i näringsutskottet. Men jag ljuger inte om jag nu säger att jag faktiskt inte mellan skål och vägg har träffat särskilt många företagare som har sagt att detta är ett jätteproblem. Det är min upplevelse. Däremot har SAF och Moderaterna alltid gjort det till ett jätteproblem. Det kan i sig vara ett problem. Man har skapat bilden hos en del småföretagare av att det inte går att avskeda folk och att det är krångligt. Det kan vara ett problem. Sedan kan det som sagt finnas andra skäl att se över arbetsrättslagstiftningen än för att skapa tillväxt, för på det området tror jag att det har en mycket marginell påverkan.
Herr talman! Ni som har följt den här långa debatten i kammaren i dag vet nog att Moderata samlingspartiet har många områden som vi vill förändra i det svenska samhället, och det skulle just främja tillväxten. Det vi diskuterar nu är det som mest handlar om näringsutskottets ämnesområde, och det är företagens villkor, som jag tycker att vi har ett särskilt ansvar för. Kompetens är oerhört viktigt. Men där kommer vi in på skolfrågorna, där det framför allt är viktigt att stimulera våra ungdomar att se det meningsfulla i att välja de långa krävande utbildningarna. Men det kommer säkert i en debatt strax efter vår. Bo Bernhardsson säger att det inte är särskilt många företagare som har sagt det som jag påstår. Det är i alla fall några uppenbarligen. Men det är väl också så, Bo Bernhardsson, att man vid olika besök tar till sig budskap som man tycker är bra. Dem lägger man här bak och kommer ihåg. Budskap som kanske inte stämmer med den inställning man själv har förtränger man. Jag har absolut den uppfattningen, och har fått den genom att besöka mindre företag, att just den förlängning av provanställningen som den borgerliga regeringen genomförde har inneburit att man har vågat anställa. Det fick jag bevis för hos mindre företag i Västmanland. Denna lilla förändring den återställdes. Jag tycker att det socialdemokraterna har gjort det här året är att utöva ett maktspråk. Man har över huvud taget haft något slags bokbålsmentalitet, filosofi eller strategi när det gällt allt vad den borgerliga regeringen rört vid och ändrat. Vad det handlar om är tydligen att komma bort från nuvarande läge och tillbaka till läget före 1991. Sedan kan man börja prata om var vi kanske behöver göra förändringar. Men då börjar man från ett sämre läge än man hade behövt.
Herr talman! Det är ganska uppseendeväckande att påstå att det är vi som utövat maktspråk genom att återställa arbetsrätten. Historien är faktiskt den att den förra regeringen, utan att ta hänsyn till fackets eller Socialdemokraternas synpunkter, genomförde den ena förändringen efter den andra - utan att alltså lyssna på någon annan part på arbetsmarknaden än SAF och utan att försöka få blocköverskridande lösningar. Detta är sanningen. Sedan har vi återställt, och nu jobbar Arbetsrättskommissionen, där parterna är företrädda, med de här frågorna - för att ta ett exempel. Vidare har vi träffat överenskommelser över blockgränserna bl.a. när det gäller skatter. Om vi skall tala om maktarrogans eller maktfullkomlighet tror jag att det inte kan riktas mot nuvarande regering och riksdagsmajoritet.

Herr talman! Först ett lycka till också från mig och från Folkpartiets grupp i näringsutskottet när det gäller det nya arbetet och tack för ett trivsamt samarbete, Det finns säkert myter. Jag utesluter inte att det t.ex. finns en del sådana på arbetsrättens område. Det finns emellertid också fakta, exempelvis att andelen egenföretagare av den totala arbetskraften hela tiden minskar. Bland OECD-länderna uppvisar vi i Sverige i dag den lägsta siffran. Jag tror att det rör sig om 7 %. Dessutom minskar nyföretagandet, och det är lika allvarligt - detta alltså i en situation med mycket hög arbetslöshet. Det är nog riktigt att det mesta har sagts. En hel del av det som är centralt för företagen är naturligtvis skattepolitiken, och den har ju tidigare diskuterats här. En annan central del är arbetsrättsfrågorna. Jag tänkte därför i stället ta fasta på det här med företagsklimat och stabila spelregler. Sådana kan skapas utan att man diskuterar frågan om blockpolitik eller inte blockpolitik genom att man söker finna ut vad företagen behöver. Det behövs nämligen goda kunskaper om företagens villkor. Vad är då ett gott företagsklimat? Jag tror att också de som inte har någon som helst erfarenhet av företagande och t.o.m. de som har ett slags ideologisk låsning och som tycker att alla företagare är bovar och banditer inser ekonomiska fakta: Företagaren måste ha en rimlig lön och företagsskatterna får inte vara sådana att de omöjliggör verksamhet. Jag tror att det svåra för Socialdemokraterna är en sak som inte direkt kan mätas i pengar, nämligen att sätta sig in i småföretagarens vardag.